Herr talman! Om Bo Lundgren är så intresserad av att lyssna på Socialdemokraternas förslag undrar jag varför ni inte vill vara med om att utvärdera reformen. Varför kan ni inte systematiskt, kanske rent av vetenskapligt, utvärdera reformen för att finna felen. Det är helt enkelt inte sant att lagrådet inskränkte sig till att kritisera förslaget om expensionsmedel. Lagrådet kritiserade faktiskt hela förslaget om egenföretagen. Det dömdes ut i många stora stycken. Bo Lundgren säger något som är mycket intressant i inledningen av sin replik. Han säger att han inte vill höja skatten för låginkomsttagare. Det är då ytterligt märkligt att ni gör det, om ni inte vill göra det. Ni har ju höjt inkomstskatten för en metallarbetare med ungefär 6 000 kr per år och för ett sjukvårdsbiträde med ungefär 5 600 kr per år. Till detta kommer ett antal höjda konsumtionsskatter, som drabbar just låginkomsttagarna särskilt hårt. Kom inte och säg att ni inte höjt skatten för låginkomsttagarna! Bo Lundgren säger också: Det blev ju inte fler Ikea och Tetra Pak-företag. Visst blev det det. Det blev massor av nya företag i Sverige under 60 70 och 80-talen. Det som nu händer är att företagen i stor utsträckning går i konkurs under den borgerliga regeringen. Det försvinner företag och företagande. Bo Lundgren försöker även beslå mig med dubbeltal genom att hänvisa till att vi socialdemokrater faktiskt vill lindra dubbelbeskattningen genom Annellavdraget. Vi socialdemokrater vill inte avskaffa dubbelbeskattningen, men av ett alldeles speciellt skäl vill vi lindra den. Vi vill nämligen göra det på ett sådant sätt att nya jobb skapas. I det fallet helgar faktiskt ändamålet medlen. Om man kan få garantier för att det leder till ökad sysselsättning säger vi: ''à la bonheure'', gör det då! Och gör det med hjälp av Annellavdraget och med hjälp av en direktavskrivning. Jag reagerar mot ett tidigare inlägg gjort av Bo Lundgren. Han sade att Socialdemokraterna har lurats av en professor i nationalekonomi när det gäller förslaget beträffande företagsbeskattningen. Den professorn, Bo Lundgren, är faktiskt Sveriges främste expert på företagsbeskattning. Han dömer kapitalt ut det borgerliga förslaget om företagsbeskattning, från början till slut. Det borde vara ett memento för Bo Lundgren.

Herr talman! Vi har nu en delvis ny debattrunda. Jag vill då för Vänsterpartiets del markera några ståndpunkter i denna fråga. Bo Lundgren tar själv upp att man sänkt arbetsgivaravgifterna för att skydda den svenska kronan. Sedan föll kronkursen. Då skulle man kunna ta tillbaka den höjningen. Men det har man inte gjort. Regeringen vill i stället gå vidare. Regeringen har sänkt energiskatten för industrin. Man har de facto devalverat. Man har sänkt arbetsgivaravgifterna och energiskatterna. Därtill kommer detta beträffande dubbelbeskattningen. Denna fråga skulle ha kunnat lösas i ett mått av samförstånd i riksdagen, om man inte valt konfrontationens väg. Men den vägen valde regeringen. Då har man skapat ett mycket dåligt läge för svenskt näringsliv och en stor osäkerhet -- en osäkerhet som vi ser här i kammaren i dag, och som är det absolut mest skadliga i den här frågan. Men regeringen får skylla sig själv för att den inte försökte skapa enighet och förankra besluten. Vi i Vänsterpartiet har sagt att vi accepterar systemet med Annellavdrag -- vi vill ha tillbaka det. Det är ett klart besked. Den s.k. dubbelbeskattningen är mycket vanlig i internationell ekonomi. På de flesta håll har man också lindringar. I många länder har man den typ av lindring som Annellavdraget utgör. Vi har inte råd att driva den generella skattesänkningspolitik som regeringen driver. Det säger Bo Lundgren själv, i polemik mot Socialdemokraterna: Jag vill inte finansiera de sänkta arbetsgivaravgifterna. Det är belysande. Domen är då ännu större neddragningar. Då blir hela Sverige det Uddevalla som Bo Lundgren varnar för, dvs. där man stänger avdelningar på sjukhuset och friställer personal, och där Folkets hus fylls av arbetslösa.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservationerna 3 och 4 och i övrigt till utskottets hemställan. Jag vill vända mig till Socialdemokraterna och fråga: Varför motarbetar ni jordbrukarna och småföretagarna? Förslagen i er motion är neddragningar på 700 miljoner plus miljöavgifter på 400 miljoner, och dessa pengar skall gå direkt till statskassan. Det är att ta pengar från jordbruket. De avgifter på kadmium, fosfor och kväve som ni föreslår är ju en provokation mot lantbrukarna. Ni socialdemokrater talar om skatteväxling för miljön och gröna jobb. Det är okej. Men jag ser inte att något av era förslag skulle skydda miljön. Eftersom pengarna bara används för att förstärka statskassan, förstår jag att avsikten inte i första hand är att skydda miljön, utan just att förstärka statskassan. Det är i och för sig ett vällovligt syfte, men ni måste vara medvetna om att er politik gör att åkermarken kommer att växa igen med sly och skog. Ni säger i början av er motion: ''Jordbrukets roll i arbetet för det öppna landskapet och för den biologiska mångfalden betonas som aldrig tidigare.'' Ni säger vidare att jordbruket skall ge människor som inte arbetar inom jordbruket kvalitet, regional rättvisa, estetiska upplevelser och god miljö. Hur i all sin dar skall ni klara av det, om ni drar in ytterligare 1,1 miljarder från jordbruket och inte ger något tillbaka?

Herr talman! I regeringens budget konstateras att kalkning mot försurningen av sjöar, skog och mark skall fortsätta och tills vidare bekostas av staten. 198 miljoner skattekronor avsätts under nästa budgetår. En utredning arbetar med förslag om en annan finansiering av kalkningen. Alltmedan detta pågår deponeras ett nästan likvärdigt substitut mot försurningen, nämligen askan, på våra soptippar. Detta slöseri med resurser och avståndstagande från kretsloppstänkandet får man bara inte acceptera. Eldning av fossila bränslen är ett av de största hoten mot vår miljö. Den svenska energipolitiken syftar till att minska användningen av miljöfarliga fossila bränslen. Vi har nyligen infört miljöskatter på bl.a. fossila bränslen, för att minska användningen av dessa. I stället skall biobränslen gynnas. Papper är att betrakta som ett biobränsle. Om energiåtervinning av papper ersätter eldning av fossila bränslen innebär det en miljöförbättrande åtgärd och bör därför betraktas som en positiv åtgärd. Orsakerna till att papper i dag inte officiellt klassas som biobränsle kan vara brist på insikt om hur industrin fungerar. En orsak är att papper kan innehålla kemikalier som tillkommit vid kokningen eller blekningen. Dessa halter är dock mycket små, beroende på den miljösatsning som skogsindustrin har gjort. En annan orsak är att trycksvärtan innehåller vissa olämpliga kemikalier. Dock skall påpekas att trycksvärta från returpapper oftast urskiljs och bränns vid framställningen. I praktiken blir det alltså ingen skillnad. Aska från trädbränsleeldning läggs i dag på tipp. Om askan återförs till skogen sluts kretsloppet, vilket har två viktiga fördelar. De förluster av för skogen viktiga mineralämnen som uppstår vid uttag av biomassa elimineras eller reduceras väsentligt. Därmed reduceras också eventuella risker för långsiktigt negativa effekter av ett ökat biomassauttag. Dessutom minskas mängden restprodukter som behöver deponeras. Sveriges skogar och sjöar utsätts för försurande nedfall, som härrör delvis från svensk eldning av kol och olja inklusive bilism, delvis från utlandet. Stora pengar läggs på att kalka sjöar för att motverka försurningen. Nu planeras omfattande kalkningsprogram för att skydda skogsmarken. Aska innehåller ungefär en fjärdedel kalcium, och därigenom motverkar aska försurning. Aska räcker inte för att ersätta hela kalkningsbehovet i Sverige, men en del av kalkningen kan ersättas av askspridning. Forskning och studier av främst de ekologiska effekterna av askåterföring men även studier och utveckling av teknik för behandling och spridning har pågått några år. Någon kommersiell process för behandling och återföring av trädaska finns däremot ännu inte. Det största hindret är ekonomin. Men även organisatoriska svårigheter och bristande ekologisk kunskap har bidragit. Utvecklingen har emellertid nått det stadiet att det är både önskvärt och nödvändigt med större praktisk försöksverksamhet. Naturvårdsverket har formulerat en policy för återföring av trädaska till skogsmark och anser att storskaliga, långsiktiga försök bör genomföras. Risken för ekologiskt negativa effekter är marginell, om askan är stabiliserad genom härdning eller granulering. Tekniker för behandling och stabilisering av aska har kartlagts, och de mest intressanta teknikerna har identifierats, i vissa fall även provats försöksmässigt. Det pågår en försöksverksamhet, som är koncentrerad till Kopparbergs och Gävleborgs län. Huvudprojektföretag finns i Iggesund och Falun. Jag vill att detta skall avgränsas så att de får fullfölja sina projekt och att den finansiering som är knuten till projekten därmed lokaliseras till dessa län och företag. Med detta som bakgrund anser jag att tillkännagivandet i mom. 33 även borde inkludera yrkande 3 i motion Jo685. Jag yrkar bifall till detta förslag.
Herr talman! Jag skall bemöta två inlägg, ett från i går och ett från i dag. Lennart Brunander påstod i går kväll att jag hade sagt att regeringens budgetproposition var en halvfärdig produkt. Själv tycks dock Lennart Brunander vara nöjd, eftersom det, som han sade, kommer särpropositioner senare. Men det var just det som jag kritiserade. De områden som regeringen har underlåtit att ta upp i budgetpropositionen är trädgård, fiske, jordbruket i norra Sverige, jordbrukarnas socialförsäkringssystem, högre utbildning på hästområdet, ekologisk odling, omställningen och infasningen till EU:s regler. Det är alltså sju mycket viktiga områden som man inte orkar ta upp i budgetpropositionen. I pengar representerar de ungefär tre miljarder. Jag tycker att det är märkligt att Lennart Brunander kan vara nöjd med en ordning som innebär att vi får särpropositioner på så många politiskt viktiga sakområden som representerar så mycket pengar. Det går ju varken att göra en politisk bedömning eller att få en ekonomisk helhetssyn. Politiken blir uppstyckad, fragmentiserad. Som jag sade i mitt inledningsanförande i går blir det mycket svårt att få ordning på ekonomin i Sverige om man plockar in summor då och då; man får ju ingen helhetsbild. Jag skulle också vilja att Lennart Brunander bekräftar det som jag inte fick svar på av andra talare i går, nämligen att den besparing som jordbruksministern säger sig göra i och med detta förslag är en chimär. Jordbruksministern hävdar att han sparar runt 800 miljoner, tror jag. Men sanningen är i själva verket att han använder alla pengar som finns, inte bara i statsbudgeten. På jordbrukets område är det ju så vist ordnat att det finns pengar som vi inte ser och därför har svårt att hantera. Men jordbruksministern har haft möjlighet att se dessa pengar, och han har också tagit fram och använt dem till t.ex. spannmålsexporten och till viss del för att finansiera direktbidraget. Detta gör att den besparing man kan se är chimärisk och inte verklig. Jag tycker att det är märkligt att Carl Olov Persson påstår att vi socialdemokrater skulle ha någonting emot att det går bra för fria företagare. Jag vill fråga Carl Olov Persson: Är det bra att företag subventioneras så som jordbruket gör i dag, så att ett överskott uppstår? Det är ett överskott som är både kostsamt och på andra vis skadligt, inte minst för tredje världen.

Herr talman! Margareta Winberg tog upp en del av frågorna som jag talade om i går kväll, men hon tog inte upp den viktigaste, som jag försökte få en diskussion om, nämligen det socialdemokratiska förslaget om hur ersättningen till jordbruket skall fungera. Det socialdemokratiska förslaget innebär i sig en halvering av bondens lön. Samtidigt påstår socialdemokraterna att de driver en framåtsyftande jordbrukspolitik som skall skapa framtidstro, miljöförbättringar och allt möjligt. Men det säger sig självt att det inte är möjligt att göra det med en sådan utgångspunkt. Jag sade inte alls att jag var nöjd med en budgetproposition som inte innehåller alla delar som den borde, utan jag sade att det inte är något nytt. Så har det gått till även när socialdemokraterna satt vid makten; det är en teknik som man har använt. När en utredning pågår väntar man med att lägga fram propositionen som berör det ämnet tills utredningen än klar. Men det innebär inte att man inte tar hänsyn till detta i finansplanen. Det finns pengar avsatta för de propositioner och förslag som man vet att man skall lägga fram. I vissa fall finns också förra årets anslag med i budgetpropositonen som ett slags botten. Det är alltså inte så att det inte tas hänsyn till dessa förhållanden i den ekonomiska politiken. Nu föreligger också propositioner på alla de områden som Margareta Winberg räknade upp. På så sätt har det hela blivit fullständigt. Margareta Winberg påstod att en viss besparing är en chimär. Det är den inte. För bonden är den reell i högsta grad. De besparingar som görs på kobidraget får genomslag och påverkar bondens situation. Eftersom vi har ett system med både budgetmedel och regleringmedel är det summan av dessa två som är de pengar som faktiskt går åt. Genom att summera det som gick åt förra året och det som går åt detta budgetår ser man hur stor besparingen blir. Inte heller detta är något nytt, Margareta Winberg. Det var ju faktiskt genom 1990 års beslut som dessa pengar blev synliga i budgetprocessen. Tidigare var de över huvud taget inte synliga. Då betalades väldigt mycket via regleringsmedel. En hel del av dessa frågor, som också var upp till diskussion i går kväll, är sådant som jordbruket förhandlade sig till. När inte regeringen ville gå med på att höja priserna på jordbruksprodukter gjordes i stället en social satsning som utgjorde en del av bondens lön och ingick i regleringsekonomin. Nu blir allt synligt, vilket i sig är ett bekymmer. Man måste i stället ta fram budgetmedel för dessa saker eller skapa förutsättningar för jordbruken själva att klara av det. Om de skall klara det krävs att de får en ekonomi som ger förutsättningar för det, och det är ju inte vad socialdemokraterna vill uppnå med sitt förslag.
Herr talman! Att bönderna får en ekonomi så att de kan klara sig tycks enligt Lennart Brunander vara helt avhängigt att de får mer subventioner. Det är ju vad den här regeringen i allt större utsträckning har givit dem. Lennart Brunander sade att vårt förslag skulle innebära en halvering av bondens lön. Men det var ju faktiskt så, Lennart Brunander, att Centern var med när vi fastställde den nya politiken. Vi har inte fullföljt den, allra minst regeringen men inte inte heller vi socialdemokrater. Men om vi hade gjort det, hur mycket mindre hade bondens lön blivit då? Centern var med på vagnen då, men nu går det helt plötsligt inte. Nu går det inte att ha ett mindre bidrag än det som regeringen har hittat på. Lennart Brunander tog sedan upp att pengarna finns i finansplanen och i budgetpropositionen. Men det är ju just när vi diskuterar de samlade inkomsterna och utgifterna i januari som vi vill göra den politiska prioriteringen mellan olika områden. Det är också då som vi vill se de exakta siffrorna, och de fanns inte, vare sig i finansplanen eller i budgetpropositionen. Det är ju mycket som har förändrats sedan dess. Lennart Brunander sade också att bönderna minsann har fått känna av neddragningarna. Ja, en grupp bönder har fått göra det. Lennart Brunander nämnde själv beslutet om att avskaffa kobidraget. Det är just mjölkbönderna som har fått känna av den här neddragningen, och jag tycker att det är bra om Lennart Brunander vill erkänna det. Regeringen har ju, som ett led i sin anpassning till EU i förväg, förskjutit subventionerna från norr till söder, från animalier till vegetabilier. Att ta bort kobidraget är mycket tydligt en del i detta. Man gör det för att kunna ersätta kobidraget med ett högre inlösenpris på spannmål och ett större arealstöd, och det är sådant som tillfaller vegetabilieproduktionen.
Herr talman! I finansplanen fanns naturligtvis inga exakta uppgifter om vad varje sak skulle kosta, men det fanns pengar avsatta för de propositioner som skulle komma. Men, Margareta Winberg, vi är överens om det lämpliga i att ha med i princip allt i budgetpropostitionen. Det är också en målsättning för det framtida arbetet i riksdagen. Men som jag sade är detta inget nytt; så betedde sig den socialdemokratiska regeringen också. De var precis lika dåliga på den här punkten. Kobidraget har ingenting med EU att göra, och det vet Margareta Winberg mycket väl. Kobidraget är en skapelse av Mats Hellström från 1989, då Jordbruket hade förhandlat sig till en höjning av priserna. Då påstod Mats Hellström att man inte kunde höja priserna, eftersom GATT förhandlingarna pågick. Därför fick vi gå in med kobidrag i stället. Det skulle sedan tas bort när förhandlingarna är klara. Då skall bidragen också bort. Därför skrev vi i utskottsbetänkandet att det är rimligt att man kan höja priserna. Den möjligheten skall finnas. Vi har samtidigt vidtagit en hel del åtgärder för att minska kostnaderna. Men vi har inte fullt ut kunnat klara av så mycket kostnadssänkningar att hela kobidraget kan intecknas. Margareta Winberg säger att jordbruket har fått mer subventioner. Det handlar naturligtvis om vilken vokabulär man vill använda. Den arealersättning, eller vad man nu vill kalla den, som jordbruket får är inte en subvention. Det är en ersättning för ett arbete, precis som vilken annan ersättning för arbete som helst. Det är bara det att vi har bestämt att detta skall delas upp i arealersättning och pris per kilo i stället för enbart pris per kilo, som det var förut. Margareta Winberg, man kan titta på den motion som ni har väckt och de reservationer som ni har. Era förslag innebär en halvering av bondens lön. Ni borde faktiskt skämmas över det. Bonden har i dag inte så bra betalt och så mycket pengar över att det är möjligt att införa en halvering av lönen utan att det får konsekvenser. Det blir framför allt de unga bönderna -- de som vill starta en verksamhet och har stora skulder -- som blir drabbade. De svaga bönderna klarar inte detta. De gamla och stabila kanske kan göra det ett tag, men inte länge. De unga kommer att försvinna.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, Lennart Brunander, att det var samma ordning som rådde när Socialdemokraterna satt i regeringsställning. Det står ganska klart uttryckt i majoritetsskrivningen, och Socialdemokraterna ingår ju i denna majoritet. Jag hörde aldrig att oppositionen då klagade på det. När vi nu ser detta från oppositionens sida förstår vi inte att ni inte klagade. Det var lika svårt då. Det är rimligt att en opposition skall kunna förstå vad den beslutar om. Ni kanske gjorde det när ni var i opposition, men det tror jag inte Kobidraget drogs ned innan GATT-avtalet var klart. Det var inget bra argument. Lennart Brunander säger att arealbidraget är en ersättning för ett arbete. I så fall är det ganska dåligt använda pengar. Arealersättningen och inlösenpriset är en ersättning för ett arbete som leder till något dåligt. Det leder till överskott. Det vill ingen i Sverige ha. Överskottet dumpar vi på en världsmarknad. Där leder det till problem. Det är bättre att satsa de pengarna på någonting annat -- om pengarna finns. Vi har dem inte. Vi vill bl.a. stoppa in dem i det stora svarta hål som ni och er regering har lyckats skapa. Lennart Brunander talar om en halvering av bondens lön. Jag fick inte svar på frågan om vad som hade hänt om vi hade fullföljt den enighet som vi hade 1990. Hade det då varit en fjärdedel kvar av bondens lön? Så är det inte. Då sade vi faktiskt att det var ett överskott. Det skulle vara en balans mellan produktion och konsumtion. Det betydde att ett antal lantbrukare skulle slås ut. Det var en tuff sanning då, och den är lika verklig och tuff i dag. Då räknade vi med att det fanns runt 6 000 bönder för många. Man kan naturligtvis välja att dela på lönen eller att arbeta med någonting annat. Det skall Lennart Brunander komma ihåg. Då pratade vi inte om någon halvering eller någon kvarts lön. Då talade vi om att bondekåren måste minska.
Herr talman! Jag måste nog korrigera Margareta Winberg ganska brutalt när det gäller den sista punkten. Det vi talade om var en omställning av jordbruksproduktionen, inte en nedläggning. Vi talade om att nyttja de arealer som vi har och bevara den åkermark och den resurs som finns. Att vi skulle få en balans på marknaden av livsmedelsprodukter är riktigt. Samtidigt fanns det en vilja att överskotten skulle bestå av spannmål, eftersom det är lättare att hantera än andra stora överskott. Jag var inte riktigt överens med de övriga. Jag tror att det skulle vara rimligt med en något större satsning på kött, eftersom markerna då skulle hållas öppna. Målsättningen med den politiken var ju att det också skulle bli en lönsamhet när det blev en balans. När detta beslut väl var fattat ändrade sig den socialdemokratiska regeringen i fråga om Europapolitiken och begärde ett medlemskap i EU. Då ändrades förhållandet. EU ändrade ju sin jordbrukspolitik i denna riktning. Syftet med de förändringar som har skett -- med att vi fortsätter med arealersättning -- är att det skall finnas ett starkt jordbruk som kan konkurrera vid ett EU-medlemskap. Även om Sverige inte skulle komma med i EU tror jag att det är viktigt att denna stöttning av jordbruket sker. Om Sverige inte kommer med drabbas vi av en dumpning av EU:s livsmedelsprodukter. Det kan bli mycket besvärande om vi inte sköter detta på ett riktigt sätt. Jag tror att stödet till svenskt jordbruk i så fall blir ännu större. Då finns det behov av stöd i ännu större utsträckning. Margareta Winberg sade att oppositionen inte klagade på att allting inte fanns med i de socialdemokratiska budgetpropositionerna. Det gjorde vi kanske, men vi insåg att det fanns viktigare saker att diskutera, nämligen sakfrågorna. Det gjorde vi många gånger med inte så liten framgång. Vi fick igenom en hel del ändringar av de socialdemokratiska förslagen på den tiden. Vi är dock överens om att det är bättre ju mer som kan komma med i budgeten. Allt skall helst finnas med. Skulle arealersättningen leda till dåliga produkter? Vi producerar inget som är dåligt i Sverige. Det är bra produkter. Det finns en större produktion än konsumtion av spannmål, men det varierar mellan åren. Det finns behov på världsmarknaden, men vi har kanske svårt att avsätta det på rätt sätt där. Vi vill framför allt få in mer biobränslen och biosatsningar i jordbruket, och det är något som kommer.

Herr talman! På grund av en felaktig tidtagning blev jag avbruten mitt i talet, som därmed fick ett snöpligt slut. Därför vill jag fullfölja anförandet, så att det blir ett sammanhang. Med anknytning till det tidigare anförda är det ett stort nöje för mig att ett enhälligt utskott har tillgodosett min motion, så till vida att man anser det både vara önskvärt och nödvändigt med en större praktisk försöksverksamhet för att klarlägga de miljömässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för återföring av vedaska till skogen. Det förvånar mig litet att inte utskottet inser och värnar om de industrier och organisationer som redan nu har lagt ner inte oväsentliga summor på sin forskning och låter dessa i lugn och ro samt med ekonomisk trygghet få fortsätta att utveckla sina värdefulla försök. Noteras skall även att denna verksamhet glädjande nog inträffar i län som är synnerligen hårt drabbade av arbetslösheten. Där är varje arbetsskapande åtgärd för att få fram riktiga jobb en seger. Om man utesluter en avgränsning skulle det kunna medföra att allt fler blandar sig i leken och vill dela på forskningskakan, vilket kanske inte bidrar till ökad kunskap -- snarare tvärtom. Jag anser att man skall värna om dessa innovationsföretag och därmed klart deklarera att länsstyrelserna i Kopparberg och Gävleborg med sina huvudprojektföretag i Iggesund och Falun skall utses som forskningscentrum för askåterföringsprojektet och att all finansiering knuten till detta projekt skall lokaliseras till länen och företagen. Mot denna bakgrund anser jag att tillkännagivandet i mom. 33 även borde inkludera yrkande 3 i motion Jo685. Nu gör det inte det. Därför yrkar jag bifall till detta yrkande.
Herr talman! Jag vänder mig till Margareta Winberg. Häromdagen lyssnade jag på en fackföreningsman som menade att livsmedelsindustrin är på väg att slås ut. Det är kanske avsiktlig socialdemokratisk politik som drivs. Subventioner är så kostsamma, säger Margareta Winberg. Det kostar för mycket att lyfta ut ett litet överskott på världsmarknaden. I stället vill man kanske köpa billigt på världsmarknaden. Det är en tuff sanering bland lantbrukarna som man är ute efter. Om er politik skulle få genomslag i Sverige, Margareta Winberg, skulle lantbruket tvingas ta 700 000 hektar mark ur produktion. Det erkände Margareta Winberg själv för en kort tid sedan i Ultuna. Vill Socialdemokraterna ha en svensk livsmedelsproduktion? Vill Socialdemokraterna över huvud taget ha ett öppet landskap? 50 % av priserna i OECD-länderna är subventioner. Vi i Sverige kan ju inte ensamma driva en politik som skiljer sig från våra viktigaste konkurrentländers, och det vet Socialdemokraterna. Det är faktiskt en politik som slår ut lantbruket som Socialdemokraterna förordar.
Herr talman! Jag tycker nog att ni borgerliga kör huvudet i sanden. Ni hänvisar till EU och OECD. Där är det på ett visst sätt och därför måste det vara på samma sätt i Sverige. Det är dåligt i EU och OECD-länderna, och därför måste det vara dåligt också hos oss. Men det är väl ingen vettig människa som säger att det är bra med en subventionerad näring som producerar för mycket -- i det här fallet gäller det spannmål som vi inte vill ha. Alla som har litet vett måste väl kunna säga att detta inte är bra och att man måste försöka göra något åt saken. Men ni vill inte göra något här. I stället går ni på med ännu mer subventioner. Därmed blir det ännu större överskott. Så är det ju i EU. Således måste vi göra samma sak. Carl Olov Persson har ett märkligt resonemang bl.a. om våra miljöavgifter. I utskottet försöker ju kds ibland, litet grand åtminstone, tyst och med små ord försvara en del kds-motioner som handlar om sådant som har en dragning åt ekologin. Men ni har avstyrkt våra förslag om miljöavgifter, om en extra satsning på ekologiskt jordbruk och om ökat stöd till landskapsvård. I stället medverkar ni till en politik som innebär ett kostsamt överskott som dumpas till tredje världen, vilken ni i andra sammanhang brukar känna litet grand för. Ni stöder de stora kemikaliserade jordbruken. Man kan helt kort säga att ni säger en sak men att ni alltid röstar tvärtemot.
Herr talman! Margareta Winberg säger att vi dumpar överskott till tredje världen. Då vill jag erinra om att vi har ett GATT-avtal som så småningom verkar ut i en förbättrad situation när det gäller världsmarknaden och tredje världen. Jag talar nog inte med kluven tunga. Vi måste verkligen jobba för en bra situation för u-ländernas befolkning. Det bästa vi kan göra för dem är att vi ser till att produktionen sker där. Får jag ge Margareta Winberg ett tips? Fundera litet grand över det arealbidrag för vall och hagmark som vi kristdemokrater litet grand har talat om och som skulle kunna medverka till att vi kan ha ett öppet landskap. Arealbidraget skulle kunna finansieras genom avgifter på gödning och gifter. Det här skulle inte ge vare sig statskassan eller bonden inkomster, men det skulle vara ett styrmedel när det gäller att behålla det öppna landskapet. Om de 400 miljoner som Socialdemokraterna förordat hade gått till statskassan skulle vi kanske ha kunnat enas. Det här skulle ge de värden som ni efterfrågar i er motion: ett öppet landskap, biologisk mångfald och estetiska upplevelser för oss som bor i staden och som åker ut på landet. Jag måste tyvärr säga, Margareta Winberg, att ni i praktisk politik motarbetar det ni säger er värna om. Socialdemokraterna är ett stort parti. Ni måste därför vara mer ansvarsfulla i de här frågorna.
Herr talman! Beträffande det sistnämnda kan sägas att vi är ansvarsfulla. Vi drar in 1,1 miljarder på jordbrukets område för att på något vis bidra till en sanering av den ekonomi som ni i regeringsställning har förstört. GATT skall lösa det här med dumpningen av överskott till tredje världen. Ja, men GATT-avtalet blev klart strax före jul. Reformperioden börjar 1995 och sträcker sig över sex år. När det gäller uländerna är det fråga om en tioårsperiod. Vi kan gå fortare fram. Genom att undvika ett eget överskott kan vi bidra till en landsbygdsutveckling i Moçambique, i Namibia och på andra håll i tredje världen. Men det är just det som ni inte vill göra. Ni värnar mera om subventioner till de svenska jordbrukarna än om strävan att försöka se det hela i ett globalt perspektiv. Dessutom gäller det att ta ett ansvar för länderna och befolkningen i tredje världen. Kds har förslag om ett arealbidrag som är bra för det öppna landskapet. Det är bl.a. bra för hagmarkerna, säger Carl Olov Persson. Varför har ni inte fått igenom det förslaget? Det ni nu gör går ju stick i stäv med det som ni tydligen vill göra. Vårt alternativ till arealersättning -- vi talar om ett inkomststöd -- är just tänkt att användas på ett sådant sätt att överskott inte premieras. I stället skall just det öppna landskapet och mångfalden premieras. Men det är väl roligare att regera än att driva den egna politiken. Man måste förstå saken så.
Herr talman! En debatt om ekonomin -- t.ex. om att vi har ett behov av att sanera landets ekonomi -- kan vi kanske inte föra i dag. Vi skall ju prata om jordbrukspolitik, Margareta Winberg. Vi kan kanske inte heller tränga så djupt in i frågan om uländernas situation.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse på ordväxlingen mellan Margareta Winberg och Lennart Brunander. Det gäller också Carl Olov Det är en sak här som är mycket underlig, och det är för övrigt detta som är anledningen till att jag går upp i debatten återigen. I går sade jag nämligen -- mycket eftertryckligt, tycker jag -- att jag anser att subventioner till friska och lönsamma företag är skadliga. De är direkt hämmande för konstruktivt tänkande och för en positiv utveckling. De är också hämmnade när det gäller att få företag att anstränga sig litet extra för att uppnå kostnadseffektivitet. Det är just kostnadseffektiviteten som är nyckelordet när det gäller svenska jordbrukares möjligheter att hävda sig i EU-sammanhang. Jag lyssnade med stort intresse på Margareta Winberg, som vill minska subventionerna för svenskt jordbruk. Jag sympatiserar med grundtanken och med ganska mycket av det som hon nämnde. Men jag har väldigt svårt att förstå varför Margareta Winberg väljer att minska inkomsterna på den sida av bondens verksamhet där inkomsterna är relaterade till produktionsresultatet. Det är ju just den sidan som skall uppmuntras. Den sida som i stället borde angripas är subventionerna. I betänkandet talas det om en mängd subventioner. Jag räknade upp dem i går och skall inte ta kammarens tid i anspråk en gång till i det avseendet. Det är alltså på subventionssidan som det finns något att hämta, därför att man kan likställa bönderna med andra småföretagare. De skall kunna jobba under vettiga villkor. Människors kreativitet och vilja att anstränga sig skall utnyttjas. Svenskens inneboende vilja att lyckas skall vi också uppmuntra. Det behövs -- förlåt uttrycket -- litet jävlar anamma i arbetslivet över huvud taget. Jag skulle vilja ställa samma fråga till Lennart Brunander och kanske också till Carl Olov Persson -- båda representerar ju regeringen -- som den fråga som jag i går ställde till Ingvar Eriksson. I går fick jag ett väldigt flummigt svar. Det blev bara en massa ord. Ingvar Erikssons svar gällde allt möjligt, men inte det jag frågade om. Jag beklagar, men den politiska retoriken är ju sådan. Jag fick alltså inte något trovärdigt svar på min fråga. Vad var det då jag ville veta? Jo, jag frågade: Är det vettigt att man, när nu växtodlingsbönderna får ett rejält lyft, i stället accepterar att de behåller en mängd snedvridande konkurrensfördelar t.ex. genom fortsatt startstöd, stoppstöd, avbytarstöd, socialförsäkringsstöd, produktionsanpassningsstöd och hälsovård -- dvs. den sortens stöd som friska företag egentligen inte behöver? Sådant skall de ju själva klara av. Dessutom saknas merparten av de här stöden i EU-sammanhang -- i varje fall finns de inte generellt.
Herr talman! Jag kan ge Christer Windén rätt i analysen av detta. Det som har med arealstöd att göra är egentligen inte en subvention till jordbruket. Det är en ersättning för något man utför. Däremot är en hel del andra saker mer att betrakta som subventioner. Det gällde många av de saker som Christer Windén räknade upp. Men då måste man komma ihåg att under det regleringssystem som vi har haft, och som vi 1990 fattade beslut om att avveckla, byggdes det upp en rad saker som vi skulle kunna kalla subventioner. Men i själva verket var de ett led i betalningen till bonden. På den tiden förhandlade jordbruket och staten om ersättningen. Sedan bestämde man priser. Men när regeringen inte ville eller vågade höja priserna så mycket som man hade kommit överens med jordbrukets företrädare om sade man: Vi höjer inte priserna, vi betalar hälsovård, avbytarverksamhet eller någon av de andra sakerna i stället. Det är också en del av bondens framförhandlade lön. Inriktningen är att få bort detta. Det pågår diskussioner om hur man skall göra. Man kan inte göra det i ett moment. Man måste göra det på sådant sätt att bönderna har en rimlig chans att klara av det och så att de får en rimlig ersättning för att ta över ansvaret.
Herr talman! Jag ställde en fråga till Lennart Brunander. Han svarade med att förklara hur de här bidragen har kommit till. Det har ingenting med min fråga att göra. Jag noterar än en gång att jag inte fick något trovärdigt svar.

Herr talman! Jag har suttit här större delen av morgonen och hört på en skattediskussion som jag tycker var mycket intressant. Den utgör bakgrund till det jag skall prata om nu, nämligen hur vi skall kunna förbättra och öka Sveriges export. Vi i Ny demokrati instämmer i det Bo Lundgren har sagt om att sänka skatterna för företagen, de små såväl som de stora, vilket ingår i hans skattepaket. Det är en förutsättning för att vi skall få förnyad fart på vår export. Däremot håller vi inte med om det som framkom i debatten från socialdemokratins sida. Man hotar med att höja skatterna. Vi tror att det blir en fullständig katastrof för utlandets investeringsvilja i Sverige. Jag håller inte med om historieskrivningen att under socialdemokraterna föddes IKEA och Tetrapak. De föddes inte i Sverige. De föddes utomlands. Det var det som var problemet med 60 och 70 talens, delvis också 80-talets, socialdemokratiska politik. Man skrämde ut svenska företag ur Sverige, in i Europa. Det är det vi lider av i dag när vi skall försöka öka den svenska exporten. Det finns tyvärr inte tillräcklig kraft i de svenska företagen längre. De har flyttat ut för mycket av sin verksamhet. Regeringen tycker att det fungerar ganska bra på exportsidan. Totalt ökade exporten med 7,4 % under föregående år. Man siktar på 11 % 1994. Det är alldeles för dåligt. Våra marknadsandelar har sjunkit. Under den senaste femårsperioden har de gått ned med nästan 20 % i förhållande till OECD konkurrenterna. Vi måste göra mycket mer för att vara med i det stora ''race'' som kommer att accentueras under mitten och slutet av 90-talet. Jag vill därför aktualisera vissa frågeställningar som jag har förelagt regeringen, utan att få tillfredsställande svar. Jag har frågat om regeringen kan tänka sig att ompröva det av riksdagen fattade beslutet från våren 1992, att man under en treårsperiod skall sänka stödet till Exportrådet. Det är nu nere i ca 130 miljoner. Sverige lär vara det enda land i världen som har sådan exercis. Alla andra satsar stenhårt och ökar flerfalt. Finland är det mest näraliggande exemplet. Man säger att vi i Ny demokrati i stället för att stödja detta skulle se till att dra ned stödet ytterligare. Jag tror att man måste göra allt för att hjälpa till att få ned arbetslösheten. Då måste man gasa litet. Jag tror att man skall gasa på exporten. Det lönar sig. Jag har frågat vilka initiativ regeringen tar för att samla kraft i Exportrådet liksom i alla UD relaterade exportaktiviteter. Vi vill slå ihop Exportrådet med BITS, Swedefund och Swedecorp för att åstadkomma en verklig kraftsamling, där man även får in ambassaderna utomlands. Regeringen säger att man funderar, och ingenting händer i vanlig ordning. Jag kommer nu till mitt huvudämne, hur man skall göra en översyn av EKN:s arbetsformer. Där kommer även in vilka möjligheter exportörer har att erhålla mjuka lån. Om man tittar närmare på EKN finner man att det kostar svenska staten väldigt litet att ge ökade exportkreditgarantier. Det är inte krediter man ger, utan på basis av en utlovad garanti går företaget till banken och får pengar. Problemet är att EKN är inriktat på de stora företagen. Ericsson tar t.ex. 40 % av den totala utestående exportkreditgarantin. Men man vill ha ännu mer. Det är de stora företagen som drar nytta av detta. De små fastnar i en byråkrati som är mycket betungande. Hela uppbyggnaden av EKN är byråkratisk. Det sitter byråkrater i styrelsen och byråkrater är tjäntemän. Man har inga representanter från svenska företagarvärlden. Det tycker jag är absolut oacceptabelt. Jag kan inte begripa att inte regeringen kan ge nya direktiv åt I direktiven ingår att EKN:s verksamhet skall gå ihop. Det tycker jag är dålig politik när man har 600 000--700 000 arbetslösa i landet. Hur sjutton kan man ha en organisation som skall drivas så att den går ihop och så att man skall kunna försöka tjäna pengar, därför att man skall betala tillbaka gamla skulder som storföretagen fick i t.ex. Korea? Jag anser -- det har jag sagt många gånger -- att regeringen måste sätta sprätt på EKN. Man måste än en gång byta företagsledning och styrelse. Men det är någonting som alltid är svårt när det gäller den statliga verksamheten. Man anställer chefer, generaldirektörer, på långa förordnanden. Jag tror att man måste göra som i det privata företaget. Där väljs en VD på ett år. Sedan prövar man om han skall få stanna kvar eller inte. Inom svensk statsförvaltning måste man införa något liknande, annars får man inte fart på verksamheten. Ett sätt som jag har föreslagit för att få fart på EKN är att låta den ingå i Exportrådet som, vilket ni vet, drivs till 50 % av staten och till 50 % av den fria företagsamheten, representerad av Industriförbundet. På så sätt skulle man utan större problem få affärsmässighet i EKN. Samtidigt drar man in även biståndsorganisationerna BITS och SWEDEFUND i det hela. Då skulle man inte få ökade kostnader, utan tvärtom lägre kostnader därför att man får mindre byråkrati. Man skulle inte behöva ytterligare öka på budgetunderskottet. Jag tycker att det är en självklarhet att vi måste arbeta på det här sättet. Man måste kunna matcha de konkurrerande instituten. Jag har tidigare givit många exempel på när det inte fungerar. Man säger att det finns vissa matchningsregler. Men EKN är den mest koservativa exportkreditorganisationen i Europa. Alla andra överträder de givna föreskrifterna, men de får i alla fall fart på exporten. Vi måste ge de svenska företagen möjligheter att matcha utländska kreditinstitut för att få ner vår arbetslöshet. Det finns stora affärer på gång, en affär på 800 miljoner i Sydamerika, men man vågar inte ta några chanser. Regeringen måste sätta fart på EKN och få den att ta chanser. Att få bukt med arbetslösheten är en av de viktigaste grejerna vi har att göra med. Att det finns någonting som inte står rätt till framgår att betänkandet från näringsutskottet. Man säger att utskottet nyligen har föreslagit att Riksdagens revisorer skall granska EKN:s behandlings och beslutsrutiner. Det tyder på att man är fullt medveten om att det inte står rätt till. Men medan gräset växer dör kon. Det är bara att hoppas att regeringen sätter ''push'' på det hela. Även riksdagen kan göra det. Det har ju föreslagits att Riksdagens revisorer skall granska det hela. Jag utgår ifrån att det något trötta näringsutskottet verkligen kan hjälpa den trötta regeringen att se till att det blir full fart på Sveriges export igen. Som det är i dag fungerar det inte bra.

Herr talman! Det är en sak som jag vill instämma i i Simon Liliedahls anförande. Han sade så träffande: Arbetslösheten är en av de viktigaste grejerna vi har att göra med. Sedan är det en annan sak där jag inte håller med honom. Han sade att det inte någon fart på exporten. Jag vet inte om Simon Liliedahl läser tidningar eller om han bara pratar. Man kan se i det mesta av svensk press att de svenska exportföretagen säljer som aldrig förr. Jag har en meningsyttring fogad till betänkandet. Det gäller exportkrediterna, en gren av exportkreditverksamheten, nämligen exportkrediterna till Östeuropa. De allra flesta av de östeuropeiska länderna ha behov av stora utländska investeringar på i stort sett alla områden. Men det är två områden som ligger oss i Vänsterpartiet speciellt varmt om hjärtat. Det är investeringar för att förbättra miljön och ställa om den gamla produktionen till en mera miljöanpassad och miljövänlig produktion. Det andra är investeringar i infrastruktur, där det finns stora brister. Här behövs internationellt kapital. Här kan svensk industri, svenskt kunnande, göra stora ''biståndsinsatser''. Det kräver att staten är med och delar riskerna för sådana projekt. Det kan man göra genom Exprotkreditnämndens exportkreditgarantier. Vi vill att Exportkreditnämnden öppnar östeuropeiska länder för kreditgivning så att svenska företag får möjlighet att göra de insatser som jag talade om tidigare. Vi vill att riksdagen skall ge detta regeringen till känna. Vi tror däremot inte på användningen av exportkreditgarantier som ett konjunkturpolitiskt instrument, att vi så att säga exporterar arbetslösheten till andra länder genom att subventionera exportindustrin. Jag tror att det långsiktigt är en dålig politik som kommer att leda till motåtgärder från våra konkurrentländer. Det är dessutom brott mot internationella överenskommelser. Jag tycker att utskottets skrivning härvidlag är balanserad, och den information som vi har fått från Exportkreditnämnden är sådan att vi vet att nämnden är uppmärksam på den kritik som finns och beredd att vidta åtgärder. Den andra fråga som jag tänker ta upp gäller en folkpartistisk motion, där man kräver förbud mot import av vissa varor från Kina. Det bygger på uppgifter, framför allt från amerikanskat håll men också från människorättsorganisationer, om att Kina exporterar varor som är producerade av fångar i tvångsarbete. Det är internationellt accepterat att man gör avsteg från frihandelsprincipen när sådant sker. Det finns reglerat i GATT, och i den internationella arbetsorganisationens konvention finns det stöd för diskriminering av handel med varor som är producerade av fångar i tvångsarbete. Jag har tidigare tagit upp saken i en fråga till utrikeshandelsministern och fått en redogörelse för vad regeringen gör och har gjort på området. Just nu är en svensk delegation i Kina som tar upp människorättsfrågor och juridiska frågor över huvud taget. Vi hoppas att denna delegation också tar upp frågan om produktion och handel med varor framställda av fångar i tvångsarbete. Jag tycker att det finns anledning att ge stöd till Karin Pilsäters motion om åtgärder mot den kinesiska handeln. Det bör göras så att Sverige följer upp besöket i Kina med initiativ till en internationell delegation, som närmare och på plats skall undersöka förekomsten av tvångsarbete och export av varor producerade genom tvångsarbete. En kartläggning bör också göras av den import som Sverige haft från Kina efter förekomsten av varor framställda med tvångsarbete. När en sådan redovisning är gjord bör regeringen ta initiativ, förelägga resultatet för riksdagen och redovisa de åtgärder som man är beredd att vidta. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna. Med detta yrkar jag bifall till meningsyttringen i mom. 5 och 11.
Herr talman! Jag vill börja med vad jag glömde att säga, nämligen att yrka bifall till de tre reservationerna 1, 2 och 3 i näringsutskottets betänkande 14. Det var intressant att höra Rolf Nilson. Jag har tidigare i dag med intresse lyssnat till hans partikollega Lars Bäckström, som väldigt klokt sade att man måste göra investeringar och att det är det enda sättet att få ner arbetslösheten. Sedan sade Lars Bäckström att det framför allt är försäljning som kan bidra till att få ned arbetslösheten. Detta är också mitt tema som även Rolf L Nilson spinner på. Jag anser att man kraftigt skall öka satsningarna på Exportkreditnämnden när det gäller östgarantier. Vi har tidigare tagit upp att dessa bör ökas till 4 miljarder. Exportkreditnämnden är en synnerligen dålig marknadsförare, särskilt i fråga om östsidan. Man har bara tagit upp en relatavt liten procent av de ramar som är givna. Jag tror att både Rolf L Nilson och jag skulle välkomna att Exportkreditnämnden gjorde reklam för speciellt småföretag som vill komma in på dessa mycket intressanta östmarknader.

Herr talman! Om uttrycket ursäktas: Simon Liliedahl och Ny demokrati befinner sig fullständigt offside i denna debatt. I dag skriver tidningarna med stora rubriker och ekonomer spår en lysande framtid. Systemskiftet börjar att bära frukt. Den borgerliga regeringens politik för att återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation börjar nu bära frukt. Svensk exportindustri exporterar mer än någonsin. Då lägger Simon Liliedahl och Ny demokrati fram sina förslag. Jag skall i mitt anförande vidare fördjupa den debatt med Ny demokrati som det här gäller. Betänkandet handlar om regeringens budgetförslag när det gäller exportfrämjande verksamhet och bl.a. Exportkreditnämndens garantivillkor. I EKN:s uppdrag ligger att man med exportkreditgarantier skall kunna underlätta svenska företags utlandsengagemang. Garantin är en försäkring mot eventuella förluster som kan uppstå i samband med export och investeringar i andra länder. Vid garantigivningen skall EKN minimera riskerna för förluster som, om de uppstår, kommer att drabba den svenska statskassan. Här säger Simon Liliedahl att Ny demokrati vill sätta sprätt på EKN. Det innebär i förlängningen en skattebelastning på den svenska statskassan. Självfallet kan skillnader i policy mellan olika länders kreditgivningsregler innebära att konkurrensen i vissa fall kan snedvridas. För att komma till rätta med detta finns det nu en internationell strävan mot en ökad likhet, dels inom OECD, dels inom EU. I detta arbete deltar Sverige som pådrivande land. Inom OECD tillsattes en särskild arbetsgrupp i november 1992 med uppgift att studera rådande premienivåer, att undersöka eventuella skillnader och att ta reda på vilka orsakerna är till att premierna kan skilja sig mellan olika länders kreditinstitut. Syftet var att finna principer för en mer likartad premiesättning. I de rapporter som OECD lämnade i juli 1993 konstaterades att EKN är billigast när det gäller marknader med god kreditvärdighet. I fråga om länder såsom t.ex. Chile, Thailand och Tjekien ligger EKN väl till. EKN och de utländska instituten ligger på ungefär samma nivå beträffande länder med medelgod riskbild. Till sådana länder hör Colombia, Slovenien, Polen och Slovakien är EKN generellt billigare än genomsnittet. När det gäller länder som placerats i premieklass 6 hos EKN, t.ex. Brasilien, Filippinerna är EKN:s premier bland de högre. Men samtidigt är många utländska institut stängda för garantigivning för länder där EKN håller öppet. Av de 18 institut som ingick i OECD-jämförelsen som presenterades sommaren 1993 var sju stängda på Brasilien, sex stängda på Argentina och fem stängda på Polen, medan EKN hade öppet för garantigivning på alla dessa länder. EKN är ett av de få institut som årligen utvärderar sina utestående fordringar och som varje år lämnar en riskmässig resultatredogörelse. Av detta framgår att EKN relaterar premienivån till den risk för förluster som man bedömer finns i ett visst land. Ny demokrati tycker uppenbarligen att detta är felaktigt. Ny demokratis förslag skulle innebära att man i stället subventionerar för företag på dessa marknader. Är detta en rimlig politik? Olikheter i premienivå kan ha inneburit att order har gått till konkurrentföretag i ett land med mer generösa risktagningsregler. Samtidigt har det landets skattebetalare fått betala förluster som har uppkommit till följd av alltför generösa regler. Det är något anmärkningsvärt att Ny demokrati nu tydligen önskar en sådan utveckling i Sverige, eftersom Ny demokrati och Simon Liliedahl vill att riksdagen skall uppmana EKN att ta större risker och sätta sprätt på sin verksamhet. En ändring av EKN:s policy skulle möjligen ge en del ökade order till svenska exportföretag i något högriskland, men samtidigt skulle statskassan -- dvs. landets skattebetalare -- få betala de förluster som skulle följa av det ökade risktagandet. Det som Ny demokrati föreslår är i realiteten att EKN skall ta större risker med skattebetalarnas pengar. Det är en strategi som rimmar illa med de löften om besparingar och skattesänkningar som Inom OECD är Sverige pådrivande när det gäller att få till stånd gemensamma riktlinjer och att avlägsna subventioner till följd av orealistiskt låga premieuttag. EU förbjuder exportsubventioner och driver hårt att alla exportpremier skall vara riskanpassade. Tyskland, som är det enda land som under senare år har tillämpat samma garantipremie för alla exportmarknader, har beslutat att man skall gå över till ett system där premierna differentieras efter landrisk. Om Sverige frångick sin nuvarande policy, skulle tilltron till vårt land få sig en törn. Det skulle kort sagt vara bakåtvänt att gå tillbaka till en subventionsstrategi som alla andra nu är inställda på att bekämpa. Det som Ny demokrati föreslår strider mot svensk utrikespolitik på detta område, och skulle se minst sagt underligt ut i alla de internationella sammanhang där Sverige driver på utvecklingen mot gemensamma riktlinjer för att åstadkomma en likartad premiesättning, så att konkurrensen blir så rättvis som möjligt. Herr talman! Att kommunistisk diktatur medför förtryck och brist på mänskliga rättigheter är så väldokumenterat att situationen i dagens Kina knappast kan förvåna någon. Förhoppningsvis söker sig nu Kina mot en utveckling mot marknadsekonomi och demokrati. I takt med denna utveckling kommer förståelsen för västvärldens syn på mänskliga rättigheter förhoppningsvis att öka. Att det kommer att ta åtskillig tid innan arvet efter kommunismen tvättats bort är något som vi dess värre måste räkna med. Respekten för mänskliga rättigheter har under alltför lång tid förträngts i det röda Kina. Rolf L Nilsons önskar att Sverige skall vara mer pådrivande i internationella sammanhang i kritiken mot Kina i fråga om just mänskliga rättigheter. Det framgår av den redogörelse som finns i betänkandet att Rolf L Nilson slår in öppna dörrar. Sveriges regering har kampen för mänskliga rättigheter högt på sin agenda i alla internationella sammanhang. Sanktioner mot Kina eller något annat land som inte uppfyller normerna på det här området är däremot inte något som riksdagen eller regeringen bör ägna sig åt. Den traditionella svenska hållningen är att inte införa importförbud eller ekonomiska sanktioner som inte har beslutats av FN:s säkerhetsråd eller sedan 1993 av EU. Om vårt land ensidigt skulle införa sanktioner mot exempelvis Kina skulle det inte på något sätt hjälpa fångarna i Kina. Den enda effekten skulle bli att svenskt näringslivs möjligheter på Kinamarknaden skulle försämras. Att skada svenska intressen på detta område kan väl ändå inte vara en fråga som näringsutskottet skall ägna sig åt. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.
Herr talman! Först kort om östkrediterna. Jag vill inleda med uppmana Karin Falkmer till litet ödmjukhet. Den våldsamma exportuppgång som vi nu ser är ju resultatet av att regeringens politik har misslyckats. Man lyckades inte hålla kronan fast, utan den sjönk som en sten. Det är det som exportindustrin nu tjänar på. Vi tycker att EKN borde öppna fler länder i Östeuropa och mer betona långsiktigheten i lönsamhetsmålet. Det är ett högrisktagande att garantera investeringar i Östeuropa. Men vi bör ändå göra det i högre utsträckning än vad vi nu gör. Vi kan göra det utan att bryta mot internationella regler. Det Karin Falkmer sade om Kina var intressant. Regeringen gör en del bra saker, men den gör för litet. Jag skulle med glädje ha sett den svenska regeringen vara lika kraftfull i agerandet gentemot Kina som USA:s regering är. Det som vi också kan se i Kina är att en satsning på marknadsekonomi inte alls automatiskt leder till en demokratisering. Möjligtvis är detta nytt för Karin Falkmer. Men vi andra som är litet historiskt bevandrade vet att marknadsekonomi och kränkningar av mänskliga fri och rättigheter inte är något ovanligt utan nästan lika vanligt som kränkningar vid tillämpning av ett planekonomiskt system. Det Karin Falkmer säger om att gynna svenska företag och agera för att de skall hamna i en bättre position på den kinesiska marknaden är ett ovärdigt dubbelspel. Här är faktiskt de mänskliga rättigheterna av ett långsiktigt större värde och av större principiell betydelse än ett handelspolitiskt stöd för svenska företag. Man behöver inte ha en speciellt långsiktig syn för att inse att svensk företagsamhet tjänas betydligt bättre av att Sveriges regering bedriver en politik som ger uttryck för respekt för den kinesiska befolkningen än av uttryck för respekt för de makthavare som för tillfället sitter på stolarna i Peking.
Herr talman! Jag förstår att det svider i Rolf L Nilsons röda själ av att uppleva att en borgerlig regering har vänt en olycklig utveckling i vårt land. Det är inte bara deprecieringen av kronan som spelar in för att få fart på svenskt näringsliv. Det är bara en liten del. Jag vill här återge en artikel: Systemskiftet börjar bära frukt. Nu kommer systemskiftet att bära frukt. Efter de senaste årens kris blir det ekonomisk skördetid med kraftig tillväxt fram till sekelskiftet. Det tror Nordbankens ekonomer i nya prognoser. Nu har vi en renoverad ekonomi som kommer att ge tillväxt, som är bland de bästa i västvärlden, tror dessa ekonomer. Detta är ett gott betyg för regeringens ekonomiska politik, Rolf L Nilson. Sedan över till Kina och de mänskliga rättigheterna. Det är för regeringen en högt prioriterad sak att strida för mänskliga rättigheter världen över, inte minst gäller detta i vår biståndspolitik som är ett av kriterierna. När det gäller marknadsekonomi och det som händer i Kina undrar jag om Rolf L Nilson tror att en förändring kommer från den ena dagen till den andra. Det tar naturligtvis tid.

Det är ju genom att umgås, träffas och utbyta erfarenheter som man lär av varandra. Att införa sanktioner vore fel modell.
Herr talman! När det gäller det sistnämnda tror jag nog ändå mer på den amerikanska linjen än på Karin Falkmers. Jag tror att det är både framgångsrikt och nödvändigt att det internationella samfundet visar sin avsky för de övergrepp mot mänskliga rättigheter som sker i Kina. Jag medger att detta är en av de åtgärder som man kanske bör vidta som sista åtgärd, för jag delar Karin Falkmers uppfattning om handelns och det ekonomiska utbytets positiva betydelse. Men den svenska regeringen skall inte utesluta denna möjlighet. Om Karin Falkmer hade läst meningsyttringen skulle hon ha funnit att jag i dag inte kräver ett förbud mot handel, utan att jag kräver aktivitet från regeringen -- en redovisning av sakförhållandena och förslag mot bakgrund av en sådan redovisning. Det skulle glädja mig mycket om vi kunde se att det sker förbättringar och om den svenska delegationen hade fått sådana utfästelser att förbättringar kunde förväntas på området. Det är ändå en liten del av de kränkningar som sker i ett område där det finns en total internationell samsyn när det gäller denna typ av brott. Man får vidta motåtgärder. Det finns sådana markeringar i GATT, som redovisas i betänkandet, och det finns också i ILO-konventionen. Sedan en litet skämtsam anmärkning här på slutet. Här ser man vådan av statsägda bankers lovsång till regeringen. Det får mig nästan att överväga att instämma i behovet av privatiseringen av För att vara mer allvarlig vill jag hävda att regeringens politik inte har kunnat förhindra den uppgång som har uppstått på grund av förändringar i den internationella konjunkturen och en marknadsprissättning av kronan. Jag tror mer på detta än på den lovsång till regeringens politik som
Herr talman! Det förvånar mig på intet sätt att Rolf L Nilson fösöker tona ner regeringens betydelse för den förändring som vi nu ser mot en ljusning i svensk ekonomi och svensk företagsamhet. Ingen som lyssnar till företagare och näringsliv kan tvivla på att det i dag råder en annan optimism och en annan inställning när det gäller värderingen av svenska företagare och svensk företagsamhet. Det gläder mig att Rolf L Nilson visar en insikt om handelns betydelse för utbyte av inte bara produkter utan kanske också av tankar, så att man kan lära av varandra på andra plan. Där har handels liksom kulturutbytet stor betydelse. När det gäller Rolf L Nilsons kommentarer om USA blev jag nästan rörd av att höra honom måla upp USA i så glittrande färger. Det är inte så himla vanligt.
Herr talman! Karin Falkmer blev så upprörd att hon t.o.m. tappade målföret, när hon kommenterade mina siffror om exporten. Jag tycker, liksom vår vän från vänster, Rolf L Nilson, att har man haft en devalvering på 30 % mot de flesta valutor -- 55 % mot yenen -- räcker det inte att ha siktet inställt på 11--15 % för 1994 för att ta tillbaka de förlorade marknadsandelarna. Det viktiga är att det inte sker några investeringar. Trots den ljusa framtidssynen för exporten investerar inte de svenska exportföretagen. Investerar de inte, får vi inte heller ned arbetslösheten. Företagen exporterar för dåligt. De behöver större hjälp från Exportkreditnämnden. Karin Falkmer försvarar byråkratin. Det finns mycket att säga om detta. Jag tycker att hon gör det på ett så entusiastiskt sätt att jag hemskt gärna hade sett henne i EKN:s styrelse. Där behövs förnyelse. Man får inte glömma att det finns en stor självrisk. EKN tillämpar ett av de högsta procenttalen för självrisk i de europeiska exportkreditinstituten, nämligen mellan 5 % och 15 %. Småföretagarna riskerar att förlora sina pengar, vilket är en garanti för att de inte vill ge sig in på några större äventyrligheter. Karin Falkmer värnar om storföretagen. Ericsson har 40 % av affärerna med EKN. För en småföretagare betyder det ohyggligt mycket att få ett förhandsbesked om att han har chans att få en exportkreditgaranti. Med den garantin i handen kan han gå till banken och låna pengar. Lyckas han såsom småföretagare få låna pengar, får han låna till 4--5 % högre ränta än storföretagen, typ Ericsson. Denna problematik bör regeringen ge sig i kast med och hjälpa småföretagen i stället för att mer eller mindre sitta i storföretagens famn. När det gäller Kina tror jag inte att man skall bedriva någon sanktionspolitik. Regeringen har redan gjort en markering mot Rödkina. Utrikesministern gjorde i maj-juni förra året en klar markering mot Kinas brott mot de mänskliga rättigheterna. Men det räcker inte. Vi kan inte införa några sanktioner, eftersom vi har en export till Folkrepubliken Kina på 3,5 miljarder kronor. Vi har en lika stor export till Republiken Taiwan. Regeringen måste sätta fart på Folkrepubliken Kina så att den erkänner Republiken Taiwan och får med den i FN. Det är fullkomligt oanständigt att man inte låter Republiken Taiwan komma med i FN. Där bör regeringen hjälpa till.
Herr talman! Jag måste fråga Simon Liliedahl: Vilken subventionspolicy har egentligen Ny demokrati? För exakt 45 minuter sedan stod Christer Windén i talarstolen och sade att han inte ville ha subventioner till friska och sunda företag, eftersom det var förkastligt. Han ville angripa subventionerna. Nu gällde den politiken visserligen bönderna, men har ni en annan subventionspolitik när det gäller företag som tar emot exportkreditgarantier, eftersom ni hävdar att ni vill sätta sprätt på EKN? Jag har några frågor, som jag vill att Simon Liliedahl svarar ja eller nej på. 1. Vill Ny demokrati ha en harmonisering av olika länders kreditgarantivillkor till förmån för en rättvis konkurrens? Ja eller nej? 2. Stöder ni Sveriges arbete med att vara pådrivande i denna strävan att avskaffa subventionssystemet på det internationella planet? 3. Gagnar det enligt er mening Sveriges näringsliv, om Sveriges trovärdighet i internationellt samarbete får fläckar på sig genom att vi inte på hemmaplan fullföljer den policy som vi bedriver internationellt? Ja eller nej?
Herr talman! Att ge exportkreditgaranti är i princip inte att ge en subvention. Glöm inte den höga självrisken i Sverige. Småföretagen vågar inte ge sig ut på hal is, när de skall betala 15 % själva. Det visar att det inte är någon subventionspolitik, utan man får en garanti gentemot politiskt osäkra länder. Jag kan inte förstå Karin Falkmers resonemang. Självrisken är för hög och borde sänkas för att ge småföretagen en bättre chans. Karin Falkmer har från EKN fått instruktioner om hur hon skall ställa frågorna beträffande harmoniseringen och sådana saker. Det går inte att svara ja eller nej på hennes frågor. Det vet Karin Falkmer själv. Vi skall inte ligga i den mest konservativa änden, när man ser hur det fungerar ute i Europa. Vi måste ta samma chanser som alla andra exportkreditinstitut tar och inte vara det konservativaste och mest byråkratiska av alla exportkreditinstitut i Europa.
Herr talman! Som alla vet är EKN:s premiesättning relaterad till risknivån. Premierna är högre när det gäller högriskländer. Anledningen till detta är att man vill begränsa de förluster som Sverige annars kan drabbas av. Min fråga till Simon Liliedahl är därför: Vem får betala de förluster som skulle bli en direkt följd om vi följde Ny demokratis policy och satte sprätt på EKN?
Herr talman! Karin Falkmer vet svaret lika bra som jag. EKN satsar sina pengar på de stora företagen, som har förlorat många miljarder i Nordkorea. EKN borde satsa på småföretagen i stället för att lägga alla pengar i storföretagen. Jobbar man med många småföretag, får man inte de fantastiska förluster som man nu har gjort.
Herr talman! Detta har varit en mycket avslöjande debatt. Den har visat att ett parti, som i valrörelsen reste land och rike runt och lovade skattesänkningar och besparingar, på detta område och på andra områden som dyker upp i betänkande efter betänkande i denna kammare under denna vår, spär på utgifterna hämningslöst.

Fru talman! Viola Furubjelke har frågat mig vilken regeringens reaktion är på generalsekreterarens utspel i Västra Sahara-frågan. Bakgrunden är att generalsekreteraren i en rapport till FN:s säkerhetsråd den 10 mars tecknade tre alternativa handlingslinjer, som han med tanke på det låsta förhandlingsläget mellan Marocko och Polisario ansåg vara de enda realistiska. Dessa alternativ sammanfattas i Viola Furubjelkes fråga. Säkerhetsrådet har haft Västra Sahara-frågan på sin dagordning under ett flertal år. Sedan den 8 september 1991 råder en vapenvila, som på det hela taget respekteras. Antalet rapporterade incidenter har sjunkit kraftigt under det senaste året. I avvaktan på att den i fredsplanen överenskomna övergångsperioden skall inledas och den beslutade folkomröstningen så småningom skall kunna genomföras, är den del av FN-operationen Minurso som är utplacerad enligt mandatet begränsad till att övervaka vapenvilan. Säkerhetsrådet behandlade generalsekreterarens senaste rapport strax före påsk och antog den 29 Detta innebär att den kommission som har i uppgift att fastställa röstberättigande skall fortsätta sitt arbete fram t.o.m. den 30 juni. Generalsekreteraren skall sedan rapportera till rådet om läget. Tanken är att folkomröstningen, som skall fastställa territoriets status, skall kunna hållas mot slutet av året. Samtidigt fortsätter generalsekreteraren och hans särskilde representant försöken att nå enighet kring kompromissförslaget om kriterier för röstberättigade och vilka som skall kunna höras av kommissionen om stamtillhörighet. Ett enhälligt säkerhetsråd välkomnar detta förfaringssätt. Rådet uppmanar parterna att samarbeta med generalsekreteraren, hans särskilde representant samt identifikationskommissionen i enlighet med den fredsplan som accepterats av bägge parter. Den svenska regeringen delar uppfattningen som kommer till uttryck i säkerhetsrådets senaste resolution. Avsevärda ansträngningar ligger bakom förhandlingsarbetet och identifikationskommissionens arbete. Detta får inte spolieras utan bör gå vidare. Rådet väljer också att stödja generalsekreterarens förslag om att fortsätta ansträngningarna, snarare än att ge efter för de politiska och ekonomiska svårigheterna. Särskilt i ljuset av alternativen är detta sannolikt den bästa vägen. I den senaste resolutionen beslutar nämligen säkerhetsrådet att diskutera Minursos framtid om det av generalsekreterarens nästa rapport framgår att folkomröstningen inte kan genomföras under innevarande år. Detta sker mot bakgrund av att ett flertal av de länder som bidrar med observatörer anmält att de vill dra sig ur operationen. Storbritannien drog bort sina observatörer i oktober förra året. Det förefaller därmed som om den väg som säkerhetsrådet valt är det bästa alternativ som står till buds för befolkningen i Västra Sahara att själva i en folkomröstning få bestämma sitt territoriums status.
Fru talman! Västra Sahara är det sista avkoloniseringsärendet som FN har att ta ställning till. Det har varit på FN:s dagordning sedan 1989, och den fredsplan man enades om 1991 kom till bl.a. med svenskt stöd. Utrikespolitiskt ansvariga i Sverige har alltid givit uttryck för vikten och värdet av att Sverige som ett litet land reagerar när andra små länder blir kränkta. Jag menar att vi här har ett uppenbart sådant fall. Det är alldeles uppenbart att Marocko, med mäktiga vänner, på olika sätt försöker manipulera den kommande folkomröstningen, så att den skall resultera i en marockansk seger och att Västsahara inte skall få sin framtid. Marocko lät och låter fortfarande förflytta stora grupper av människor in på av Marocko kontrollerat västsahariskt område och hävdar att dessa människor skall delta i folkomröstningen. Utrikesministerns svar är i och för sig positivt, men det är väldigt passivt. Jag undrar om utrikesministern på något sätt reagerade på de tre förslag som generalsekreteraren kom med i början på mars. Det tycks mig som om Sverige nu för tiden håller en väldigt låg profil i den här frågan, och tyvärr är det många andra länder som gör likadant. Jag menar att Sverige borde kunna reagera mer kraftfullt, i FN och naturligtvis också bilateralt gentemot Marocko. Det skulle vara intressant att få höra när utrikesministern senast tog upp den här frågan i några sådana samtal.
Fru talman! Jag redovisar gärna de kontakter vi har haft. Vi har nämligen haft ett antal direktkontakter med företrädare för bl.a. Marocko. Kabinettsekreterare Lars-Åke Nilsson har både här i Stockholm och vid sitt besök i Rabat direkt kunnat framföra den svenska uppfattningen i Västra Sahara-frågan, med betoning på folkets rätt till självbestämmande, stöd för fredsplanen och avståndstagande från militära aktioner som ett sätt att lösa konflikten. Vi har alltså direkt till Marocko kunnat framföra vår uppfattning i Västra Sahara-frågan. Jag tycker själv att det är tillfredsställande att vi har haft möjlighet att göra detta, och vi har också tagit dessa tillfällen till vara. Jag anar i Viola Furubjelkes fråga en viss kritik mot FN:s generalsekreterare och de tre handlingsalternativ som han har presenterat -- jag vet inte om det stämmer. Viola Furubjelke vet själv att vi har haft den uppfattningen att vi måste backa upp FN och FN:s generalsekreterare i dessa ansträngningar, eftersom det ändå är det enda riktiga sättet att balansera parterna och ge befolkningen i Västra Sahara en möjlighet att uttrycka sina åsikter.
Fru talman! Jag håller gärna med utrikesministern om det senare. Jag tycker kanske att generalsekreteraren i de tre alternativen visar en viss uppgivenhet inför Marockos enträgna sabotage av fredsplanen och möjligen också parternas oförmåga att samarbeta. Jag anser ändå att Marocko har störst skuld i de problem som har uppstått. Så visst fanns en viss kritik mellan raderna i min fråga. Jag tycker precis som utrikesministern att det är oerhört viktigt att vi backar upp FN. Marocko har emellertid självt underminierat FN:s auktoritet genom att t.ex. för två år sedan hålla en folkomröstning om konstitutionen på ockuperat område, ett område där FN ensamt skulle ha auktoritet. Det var ett sätt att visa förakt för FN. Det är allvarligt för det allmänna förtroendet för FN om inte fredsplanen kan genomföras på ett rättvist sätt, så att den kan omfattas av båda parterna. Därför ser jag gärna att Sverige tar initiativ i den här frågan och agerar mer kraftfullt.
Fru talman! Det är viktigt att vi ger uttryck för att vi stöder fredsplanen och generalsekreterarens agerande. Det gör vi också, och jag gör det nu. Viola Furubjelkes fråga har också gett mig den möjligheten. Jag tror att detta måste vara riktlinjen. Samtidigt vet vi att det finns en viss rörelse i frågan hos en del av de mera direkt inblandade parterna. Detta gör att generalsekreteraren kan undra om han har det stöd hos FN:s medlemsländer som han behöver för att gå vidare. Därför är det naturligtvis mycket viktigt att Sverige uttalar sitt stöd för detta.
Fru talman! Jag är glad att utrikesministern säger detta. Jag hoppas att det också resulterar i ett mycket aktivt svenskt agerande för att fredsplanen skall kunna genomföras och att folkräkningen skall basera sig på resolutioner som FN antagit. Jag hoppas att man inte ytterligare underminerar en rättvis lösning av konflikten.

Fru talman! Ivar Franzén har frågat mig vilka åtgärder den svenska regeringen vidtagit för att på ett optimalt sätt bevaka svenska medborgares intressen i samband med Jan Heweliusz förlisning. Om jag förstått Ivar Franzéns fråga rätt så är det framför allt skadeståndsfrågan som nu aktualiseras. Samtliga anhöriga till de omkomna svenskarna och deras juridiska ombud har vid två tillfällen informerats om vad de måste göra för att kunna kräva skadestånd. Det polska försäkringsbolaget har meddelat att skadestånd kan komma att utgå, även till de anhöriga, när sjöförklaringen vunnit laga kraft. Som bekant har sjöförklaringen överklagats. Det saknas stöd i svensk lag för att svenska staten skall engagera sig i en privat rättegångstvist utomlands. Utlandsmyndigheterna kan däremot bistå berörda parter med viss service, t.ex. föreslå namn på lämpliga advokater och lämna upplysningar om innehållet i utländsk rätt. Självklart kommer vi även i fortsättningen att hjälpa till med råd och se till att de anhöriga får information om gällande tidsfrister och rättsregler.
Fru talman! Först utgår jag ifrån att utrikesministern och jag inte har någon delad uppfattning om att det är en uppgift för UD att hjälpa till med att tillvarata svenskars intressen i utlandet. Sedan har tydligen min fråga delvis missuppfattats. Jag har aldrig tänkt mig att den svenska staten skall lägga sig i en privat rättstvist. Däremot tycker jag att det borde höra till UD:s väsentliga uppgifter att se till att grunden och förutsättningarna för att driva en tvist med svenska intressen är så korrekta och bra som möjligt. I min fråga refererar jag till en utredning som gjorts av den polska motsvarigheten till den svenska Yrkesinspektionen. I den utredningen tar man mycket klart ställning och säger att det är rederiets ekonomiska intressen som helt har fått ta över framför rimliga säkerhetsbedömningar. Den här utredningen har, enligt de uppgifter jag har fått, inte alls varit med i underlaget för sjöförklaringen. Jurister som jag har pratat med säger att det skulle varit en helt annan förutsättning för skadeståndstalan om rederiet hade ålagts ansvaret för det som hänt. Det är utifrån detta som jag ställde frågan. Nu är sjöförklaringen överklagad. Därmed torde det finnas vissa möjligheter till ytterligare prövningar i detta ärende. Jag menar att det borde vara i UD:s intresse. Svenska myndigheter har ju varit representerade vid sjöförklaringen för att se till att allt som kan ha adekvat intresse för svenskarna tas med vid sjöförklaringen. Det är inte frågan om en privat rättstvist utan om en allmän bevakning av att förutsättningarna för svenskarnas möjligheter att driva sina intressen är korrekta.
Fru talman! De uppgifter som jag har är att den rapport som den polska statens arbetsskyddsinspektion har lämnat tillställdes sjödomstolen och har varit tillgänglig vid sjöförklaringen. Även åklagarmyndigheten, transportministern och arbetsskyddsrådet erhöll rapporten. Om det är på det sättet måste rimligen denna rapport även vara en del av underlaget för det överklagande och den hantering som nu sker.
Fru talman! En av de märkliga turerna var ju att den här rapporten inte blev offentligt tillgänglig förrän mycket sent, när sjöförklaringen i stort sett var klar. Man har kunnat tolka dem som varit på plats så att den inte var med i sjöförklaringen som ett underlag. Rätt eller orätt -- kärnfrågan är om detta är ett svenskt intresse. Det är viktigt att få ett klart besked från utrikesministern i den frågan. Det är en uppgift för UD att se till att grunden för svenskarnas möjligheter att hävda sina intressen är den bästa möjliga.
Fru talman! Det jag har anledning att svara Ivar Franzén -- och det gör jag mycket gärna -- är att UD självfallet skall lämna all möjlig och riktig service till de svenskar som berörs av detta inom de ramar som finns. Den förklaringen gör jag gärna.
Fru talman! Jag tackar för det, men jag måste tyvärr här, liksom i de tre tidigare frågorna, konstatera att det finns en broms någonstans när det gäller den initiativförmåga som jag tycker är viktig. När det gällde bärgningen av färjan fanns det ingen handlingskraft. Den uteblivna bärgningen är ju fortfarande en uppenbar brist i sjöförklaringen. Jag kan inte tänka mig annat än att det funnits ett annat beslutsunderlag om färjan varit bärgad. Det hade kanske också blivit ett annat resultat av sjöförklaringen. Utrikesministern tycker kanske att mitt agerande här är litet tjatigt. Detta är faktiskt den fjärde frågan om detta. Men det har gått ut på att försöka tillgodose de svenska intressena och att de anhöriga skall känna att det är en fördel att vara svensk. De skall känna att vi har ett utrikesdepartement och myndigheter som verkligen värnar om våra intressen. Det har de saknat. Det är egentligen kärnan i den här diskussionen.
Fru talman! Jag beklagar naturligtvis detta. Jag tycker att det alltid skall vara bra att vara svensk. Men någonting som också kännetecknar Sverige är att vi är ett rättssamhälle, vi agerar inom givna lagar och regler. Ibland måste jag i våra upprepade meningsutbyten påminna Ivar Franzén om att jag har att agera inom givna lagar, regler och instruktioner.
Fru talman! Jag har tidigare sagt, och jag upprepar det, att det ibland finns möjligheter till initiativ som kan vara främjande för saken utan att man därför behöver gå utanför lagar och bestämmelser. Man kan tolka dem litet olika. Detta är ett sådant läge då det finns anledning att försöka ta det extra krafttag som behövs. Då hade vi kanske haft en betydligt bättre situation när det gäller det faktiska underlaget för att få besked om de omkomna finns kvar på färjan. Men framför allt hade vi haft ett bra beslutsunderlag. Det tror jag är ett gemensamt intresse.

Fru talman! Berndt Ekholm har frågat mig om regeringen kommer att göra klart för den turkiska regeringen att inskränkningar i partiers möjlighet att verka med full yttrandefrihet inte kan accepteras i en demokrati. Fru talman! Jag berörde senast frågan om respekten för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna i Turkiet från denna talarstol den 22 mars. Den syn jag då presenterade gäller fortfarande. Hävandet av immuniteten för flera parlamentariker ur det prokurdiska demokratiska partiet DEP, samt den påföljande häktningen av dessa skedde på grund av att dessa ansågs ha gjort separatistiska uttalanden, vilket strider mot turkisk lag och skulle kunna resultera i dödsstraff. DEP beslutade kort före häktningen att inte ställa upp i lokalvalen på grund av oro för sina kandidaters säkerhet. Kort därefter hotade PKK både kandidater och deltagare i valen. I de sydöstra regionerna hade säkerhetsstyrkorna dessförinnan vidtagit åtgärder som av bl.a. DEP befarades kunna påverka röstandet. Det är glädjande att valet trots dessa svåra förutsättningar kunde genomföras utan våldsamheter. Med hänsyn till omständigheterna är det dock oklart i vilken utsträckning röstresultatet i sydöstra Turkiet verkligen återspeglade folkviljan. Yttrandefriheten är en grundläggande mänsklig rättighet och en omistlig del av en fungerande demokrati. Turkiet har åtagit sig att respektera denna genom sitt medlemskap i ESK, Europarådet och FN. Det borde ligga i Turkiets intresse att uppträda på ett sätt som överensstämmer med dessa medlemskap. I Turkiet är yttrandefriheten inskriven i författningen, men begränsningar förekommer bl.a. i antiterrorlagens förbud mot separatism. Turkiet har en rätt att bekämpa terrorism, men detta måste ske inom ramen för de demokratiska principerna i en rättsstat. Demokratins styrka består i att alla medborgare fritt kan utse sina representanter och att dessa kan verka utan risk för förföljelser. Om dessa möjligheter begränsas försvagas också demokratin. Den svenska regeringen stöder kurdernas krav på respekt för sina kulturella rättigheter samtidigt som vi tar avstånd från PKK och dess metoder. Kurderna bör uppmuntras att välja fredliga och demokratiska metoder i värnandet om sina intressen. Denna syn har regeringen framfört inom ramen för vår löpande dialog med Turkiet. I denna är respekten för de mänskliga rättigheterna, inklusive yttrandefriheten för alla medborgare, ett återkommande ämne. På sistone har vi på flera sätt framfört vår oro över häktningen av DEP ledamöterna, formerna för denna och de möjliga straffen, särskilt med tanke på den fortsatta utvecklingen av kurdfrågan och respekten för de mänskliga rättigheterna. Detta har även gjorts i t.ex. Europarådets ställföreträdarkommitté, där vår syn också vann stöd från flera andra länder.
Fru talman! Jag vill först tacka utrikesministern för ett positivt svar. Det är relativt klarläggande. Men jag har ytterligare något att fråga om. Jag övervar kommunalvalet i Turkiet tillsammans med några riksdagskollegor för drygt två veckor sedan. Vi var i Turkiets kurdiska del, bl.a. i Diyarbakir, och kunde konstatera att valet så långt vi kunde se gick korrekt till. Dock kunde vi inte vara med vid själva röstsammanräkningen. Men det är kanske inte så anmärkningsvärt. Alla partier kan i praktiken inte delta i val. Där begränsas yttrandefriheten. Demokratipartiet DEP, som företräder kurdiska intressen, ansåg sig på grund av hot, trakasserier och mord tvingat att inte delta i valet. Man skyller militären för detta. Man trodde inte på fria, rättvisa och jämlika val. Samma sak gäller situationen med de sex parlamentarikerna som utrikesministern har nämnt. Detta begränsade partiets möjligheter ytterligare. Det här partiet företräder kurdernas intressen och vill ha full demokrati i Turkiet där också kurdernas rättigheter beaktas. Mitt intryck från det officiella Turkiet, från möten på utrikesministeriet med vice talman och på inrikesministeriet, är att man är mycket enad i sin hårda inställning till DEP. Man försvarar immuniteten och tycker att det är rimligt att de här parlamentarikerna får en rättslig prövning. Man viftar bort kritiken utifrån, och man kopplar samman DEP med PKK. Jag tycker att läget är dystert. Jag tycker dessutom att det är oacceptabelt att man på det här sättet begränsar yttrandefriheten. Jag skulle vilja veta om utrikesministern kan nämna något mer än den löpande dialogen. Vilka konkreta åtgärder är det som regeringen har vidtagit för att få turkiska myndigheter att förstå att detta inte är förenligt med demokrati? Det är viktigt att vi är mycket tydliga på den punkten, när Turkiet uppträder på det här sättet.
Fru talman! Jag vill först säga att jag tycker att det är mycket värdefullt att såväl parlamentariker som enskilda organisationer från olika länder, däribland Sverige, besökte Turkiet för att bilda sig en uppfattning om valförfarandet, trots att landet tidigt sade att man inte önskade internationella valövervakare i den formella meningen. Jag tycker att detta var mycket bra. Det var ett stöd för de demokratiska krafterna i Turkiet. Jag tror att några av de många åtgärder som vi kan vidta för att stötta demokratin och respekten för mänskliga rättigheter i Turkiet är besök, dialog, diskussion och att man är beredd att föra denna på många olika plan. Sveriges engagemang och intresse för att stötta demokratin och de mänskliga rättigheterna i Turkiet tar sig nu uttryck i att vi har en dialog med Turkiet. Vi för den i olika sammanhang relativt ofta, och jag tror att denna öppna dialog i sig har ett värde. Vi för från Sveriges sida ständigt fram våra synpunkter och våra åsikter. Vi har, som jag nämner i mitt svar, gjort det vid ett mycket viktigt forum, nämligen Europarådets ställföreträdarkommitté, där Sverige öppet förde fram sin syn på de här frågorna. Vi vet att Europarådet ur legal synpunkt är en mycket effektiv organisation när det gäller att följa upp frågor om de mänskliga rättigheterna i medlemsländerna. Därför tror jag att det här var en mycket viktig markering från svensk sida.
Fru talman! Jag får först tacka för de vänliga orden. Jag tror också att det var bra att vi på olika sätt var närvarande under kommunalvalet. Jag vill ta upp en konkret fråga. Den gäller just demokratipartiet. Inställningen till PKK är mycket hård och oresonlig, och det kan man i och för sig förstå mot bakgrund av de våldsmetoder som PKK använder sig av. Samtidigt finns det naturligtvis bakom detta politiska ambitioner. De politiska ambitionerna kommer mycket tydligare till uttryck i DEP, demokratipartiet, där man på demokratisk väg vill ge kurderna ett större inflytande. Jag måste säga att det är märkligt att inte de turkiska myndigheterna och den turkiska regeringen tar chansen att i dialog försöka lösa problemet med DEP i stället för att hota med att förbjuda det, vilket kanske inte regeringen men väl andra instanser gör. Det leder ju bara till att ännu fler sluter sig till PKK, ännu fler sluter sig till den våldsamma vägen. Vad kan regeringen göra för att hindra att det här partiet förbjuds?
Fru talman! Det vi kan göra är att hela tiden föra fram vår bestämda åsikt, att den riktiga vägen är att föra en politisk dialog med kurderna. För att vi skall kunna göra detta är naturligtvis ett demokratiskt kurdiskt parti som DEP ytterligt värdefullt. Med detta parti bör man föra dialog och det bör icke förbjudas. Det är den svenska regeringens ståndpunkt. Vi vet att det är viktigt att ta avstånd från de våldsoch terrormetoder som bedrivs av PKK. Den olyckliga situationen är ju att PKK:s terrormetoder förstör för den del av den kurdiska befolkningen som önskar föra en demokratisk och fredlig kamp för sina rättigheter. Det är där vi har dilemmat, förutom att det finns en hård attityd hos vissa delar av det turkiska samhället, naturligtvis gentemot PKK i första hand.
Fru talman! Det är riktigt att vi inte kan försvara PKK:s metoder. Men man kommer aldrig ifrån att en regering, i det här fallet den turkiska regeringen, har större ansvar än man kan lägga på PKK. Det är helt uppenbart att framför allt den turkiska militären -- militärpolis och säkerhetsstyrkor -- använder oerhört grymma metoder. Jag vill inte påstå att inte PKK gör det, men man måste kunna lägga större ansvar på en regering att försöka hitta en fredlig lösning. Vi har många paralleller till den här konflikten ute i världen. Där har vi sett att det är den fredliga vägen som fungerar. Det närmaste jag kom att tänka på -- även om det inte är helt jämförbart -- är vad som händer med palestinier och israeler. Man måste gå den fredliga vägen för att hitta en lösning. Det vi nu kan se av valresultatet i Turkiet är att det har lett till att det fundamentalistiska partiet, välfärdspartiet, Refapartiet tror jag att det också kallas, har fått en enorm framgång. Man har fått borgmästarplatserna i stora delar av sydöstra Turkiet. Man har fått borgmästarplatsen i Istanbul, man har fått borgmästarplatsen till och med i Ankara, i huvudstaden. Är inte utrikesministern orolig för utvecklingen? Som följd av att man behandlar DEP på det här sättet vinner de muslimska fundamentalisterna terräng.
Fru talman! Den turkiska regeringen har ett dubbelt ansvar. Den har ett ansvar för att värna demokratin och de mänskliga rättigheterna. Den har ett ansvar för att skydda sin befolkning mot terrorism. Det är också en regerings ansvar. Det måste vi alltid komma ihåg. Det väsentliga som jag vill ge uttryck för är de grundläggande principfrågorna, som det är min uppgift att i dialog med Turkiets regering upprepa och hålla fast vid, nämligen respekten för mänskliga rättigheter och Sveriges bestämda stöd för politisk dialog, att problemen icke löses genom konfrontation och genom förbud. Det måste vara mitt budskap.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten, eftersom vi är relativt eniga. Det som möjligen skiljer oss åt är vår uppfattning om med vilken tydlighet detta budskap skall fram. Jag vill avslutningsvis säga att min information är att de turkiska myndigheterna är känsliga för kritik från olika länder. Turkiet vill trots allt av flera olika skäl höra samman med Europa. Det är därför väldigt viktigt att vi dels använder våra normala diplomatiska kanaler, dels använder det som kallas för tyst diplomati. Men det är samtidigt oerhört viktigt att vi är mycket tydliga i denna kritik. Det är en väg för Turkiet att förstå att problemen inte löses med mer kulor och krut. Det var det intryck jag fick under resan, och det är ett dystert intryck. Det är i stället försoning och dialog som löser problemen. Det hoppas jag att vi är eniga om.
Fru talman! Georg Andersson har frågat vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att garantera att viktiga säkerhetsfrågor blir beaktade innan genomgripande centralisering beträffande driften av vattenkraftverk får genomföras. Bakgrunden till frågan är kraftföretaget Båkabs beslut att samla driftledningen för sina kraftstationer i fyra Norrlandsälvar till en dubbel driftcentral i Sundsvall. Som ett led i denna centralisering kommer två befintliga driftcentraler att läggas ned, nämligen Rätan vid Ljungan och Frågan om hur ett kraftföretag organiserar driften av sina anläggningar i fred avgörs av företaget. Någon prövning av sådana frågor förekommer inte enligt gällande lagstiftning. Det är företaget som har ansvaret för att kraven på säkerhet och beredskap tillgodoses. Det åligger dock de berörda statliga myndigheterna att ingripa ifall företagets åtgärder bedöms få negativa konsekvenser för säkerheten eller beredskapen. Detta är i första hand en uppgift för länsstyrelserna, som är tillsynsmyndigheter för dammsäkerheten och som också har viktiga uppgifter inom totalförsvaret på regional nivå. Jag har inhämtat att de tre berörda länsstyrelserna -- i Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län -- vid ett möte i början av mars fick en redovisning från Båkab av säkerheten i det planerade nya systemet. Båkab utfäste sig också att genomföra en ingående riskanalys som skall redovisas i maj. Länsstyrelserna kommer därefter att ta ställning till behovet av eventuella åtgärder. Med hänsyn till elförsörjningens ökade betydelse från totalförsvarssynpunkt ger staten sedan år 1987 visst ekonomiskt stöd till beredskapshöjande åtgärder på området. Genom NUTEK lämnas bidrag till investeringar för att minska känsligheten för störningar i kraftsystemet i krig. I det här aktuella området kommer beredskapen att kunna stärkas väsentligt genom vissa åtgärder som Båkab vidtar med stöd av ett sådant statsbidrag. Jag kan tillägga att Ellagstiftningsutredningen i sin nu pågående andra etapp arbetar med frågor om elberedskapen, bl.a. fördelningen av ansvar och uppgifter. Resultatet kommer att redovisas före årets slut.
Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret. Personalen vid de nu nedläggningshotade driftcentralerna och representanter för de berörda kommunerna har uttryckt stor oro för att den påtalade kraftiga centraliseringen av övervakningen kan komma att medföra ökade risker. Det är en oro som jag vidarebefordrar i den här diskussionen. Man har i detta sammanhang pekat på erfarenheterna från i fjol i samband med de mycket kraftiga översvämmningar som då förekom längs flera Norrlandsälvar. Man har åberopat att de flesta kraftverken och dammarna byggdes för 20--50 år sedan. Behovet av säkerhet i övervakningen av dessa anläggningar bör därför av naturliga skäl ha ökat snarare än minskat. Man har svårt att förstå att en kraftig centralisering av driftledningsfunktionen skulle kunna förstärka säkerheten, utan befarar att det blir tvärtom. Mot detta har företaget i olika sammanhang anfört att det skall göras konsekvensutredningar och riskanalyser, och statsrådet åberopar nu också att en sådan riskanalys skall redovisas i maj. Det man som lekman undrar över är: Borde inte sådana utredningar och riskanalyser göras innan beslut fattas om centralisering och organisationsförändring? Om jag förstår det rätt har ett sådant beslut redan fattats. En annan fråga som många ställer sig är i vilken grad som dessa aviserade utredningar görs av expertis som är oberoende av företaget. Här kommer samhällsansvaret in. Näringsministern pekar här på länsstyrelsens roll, och det är viktigt. Men problemet är att länsstyrelserna saknar kompetens.
Fru talman! Georg Andersson frågar om regeringen vidtar några åtgärder. Vi ställer självfallet alla de resurser som finns i den statliga förvaltningen till förfogande för länsstyrelserna för att kunna biträda vid och kunna utvärdera de utredningar som görs. Det gäller framför allt Vi följer därmed frågan och ställer de resurser som behövs till förfogande för att göra en bra utvärdering av den utredning som är avgörande för säkerhetskraven beträffande aktuella älvar.
Fru talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Jag utgår naturligtvis ifrån att länsstyrelserna tar fasta på detta och utnyttjar erbjudandet om kompetens. Sedan till frågan om det övergripande ansvaret för att fatta beslut. I det ligger givetvis också frågan om hur obeorende utredningsmännen är i förhållande till företaget som gör dessa analyser. Jag vill i detta sammanhang fråga näringsministern om han kan tänka sig att inrätta någon typ av vattenkraftsinspektion, på samma sätt som vi har en kärnkraftsinspektion. Från min tidigare verksamhet vet jag att det t.o.m. finns en järnvägsinspektion som ser till att tågen kan gå på räls. Det är naturligtvis lika viktigt att vi kan se till att eldistributionen fungerar tillfredsställande.
Fru talman! Det finns för närvarande en dammsäkerhetsnämnd, och det åligger även NUTEK att tillse säkerhetsaspekter i dessa delar vad gäller beredskapshänseende. Jag har för dagen inte några skäl att anta att vi behöver tillsätta ytterligare organ. Självfallet följer vi den utveckling som sker och ser fortlöpande över den organisation som finns. Den utredning som skall redovisas i början på maj är i huvudsak gjord av bolaget. Självfallet får länsstyrelserna göra en utvärdering av den utredningen. Vi ställer upp med den kompetens som finns inom statsförvaltningen i övrigt för att kunna utvärdera eller göra de kompletteringar som kan behövas för att få bästa möjliga beslutsunderlag.
Fru talman! Jag vill avslutningsvis tacka för den ytterligare kompletteringen. När det gäller säkerhetsaspekten och vad näringsministern åberopade vad gäller Dammsäkerhetsnämnden, vill jag bara konstatera att det här gäller mera än dammarnas säkerhet. Det är fråga om hela distributionskedjan. Det som oroar är att man vid en kraftig centralisering av detta slag så att säga lägger alla ägg i en korg. Det blir ett centralt datasystem, kommunikationsmässigt en koncentration till en ort och koncentration till en lokal. Det blir en belastning på den personal som skall övervaka 38 stationer, med allt vad det innebär i fråga om ställverk, linjer, vattennivå och allt detta. Det är inte bara fråga om att själva dammen håller, utan att strömmen kommer fram.
Fru talman! Jag delar gärna den uppfattningen. Men jag ser i sak inte skäl för att tillskapa nya organ. Dammsäkerhetsnämnden har sin funktion att fylla i denna del, och det är vi säkert eniga om. Länsstyrelserna har en övervakande funktion. Elsäkerhetsverket har sin funktion, och NUTEK har att tillse de beredskapsaspekter som faller på det att bevaka. I första rummet är det alltid företaget i sig som har att tillse att det klarar att uppfylla erforderliga säkerhetskrav. Fru talman! Jag vill slutligen påpeka att det finns anledning att avvakta den utredning som skall redovisas i början av maj och den utvärdering som skall ske.

Fru talman! Berndt Ekholm har frågat mig om regeringen är beredd att vidta sådana förändringar av flyktingpolitiken och dess genomförande att en generösare hantering av asylärenden åter införs. Bakgrunden till Berndt Ekholms fråga är att den av regeringen tillsatta praxisutredningen nu överlämnat sitt betänkande. Utredningens uppdrag var att göra en utvärdering av hur praxis har utvecklats sedan Utlänningsnämnden inrättades och övertog ansvaret för överprövning i utlänningsärenden från regeringen. Jag vill börja med att säga att inrättandet av Utlänningsnämnden uppfyllt flera av sina syften. Enhetligheten i beslutsfattandet har ökat, och beslutsmotiveringarna har förbättrats bl.a. vad avser redovisningen av förhållandena i de asylsökandes hemländer. Detta har bl.a. lett till att Utlänningsnämnden är mer stringent än regeringen tidigare var när det gäller att pröva om den asylsökande skall få konventionsflyktingstatus. Enhetligare kriterier för bestämmande av de factoflyktingstatus har också kommit att tillämpas. Dessa förändringar har konstaterats av utredningen. Utredningen ger inget entydigt svar på den övergripande frågan om praxis skärpts eller ej. Inrättandet av Utlänningsnämnden har i sig inte lett till någon skärpning av praxis. På några punkter har enligt utredningen en viss skärpning dock kunnat konstateras. Det gäller bedömningen av dokumentlöshet som i stor utsträckning minskar trovärdigheten hos den asylsökande och diskvalificerar som huvudregel ett konventionsflyktingskap. Praxis synes även ha skärpts när det gäller det s.k. inre flyktalternativet. Det innebär att man i större utsträckning hänvisar asylsökande att söka sig till en annan del av hemlandet. Utredningen har inte funnit belägg för att praxis skärpts rörande uppehållstillstånd på grund av fysisk sjukdom. När det gäller praxis rörande uppehållstillstånd på grund av psykisk sjukdom finner utredningen att denna stramats upp något. Utredningen pekar dock på att de praxisbeslut regeringen nyligen fattat om sjuka och handikappade barn har öppnat för en generösare tillämpning. Även de beslut regeringen fattat om ryska judar har öppnat för en generösare tillämpning. Utredningen har överlämnats till Invandrarverket och Utlänningsnämnden för att myndigheterna skall ges möjlighet att yttra sig över utredarnas slutsatser och överväganden samt redovisa de åtgärder som man avser vidta. Som jag tidigare sagt kommer jag att verka för att regeringen i framtiden ges ökade möjligheter att leda praxisbildningen i asylärenden. Regeringen kommer därför inom kort att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att lägga förslag om vilka styrmedel regeringen bör ha till sitt förfogande för att kunna påverka praxisbildningen.
Fru talman! Jag vill först tacka kulturministern för svaret. Jag tycker att det är bra att regeringen tar tag i praxisfrågan och att regeringen är beredd att styra praxis mera i stället för att överlämna det till Utlänningsnämnden. Jag delar statsrådets bedömning att vi skall ha kvar Utlänningsnämnden. Jag tror att det är helt riktigt. Felet är att Utlänningsnämnden har fått agera för fritt i förhållande till vad politiker, enligt min mening, bör lägga sig i. Det är konstigt att man skall behöva utreda den här frågan. Regeringen skulle väl ganska snabbt kunna bestämma sig för hur man skall genomföra styrningen av praxis. Jag tycker också att ministern tonade ner utredningsresultatet. Om man läser utredningen framgår det på flera punkter -- av vilka Birgit Friggebo har räknat upp en del -- att politiken har hårdnat. Jag noterade också att kulturministern inte svarade på den del av min fråga som inte berörde praxisutredningen utan som gällde att politiken har skärpts under den borgerliga regeringens tid. Dessutom visar praxisutredningen att det gäller även för praxis. Utöver det som Birgit Friggebo har tagit upp här tycker jag att man kan peka på att hanteringen när det gäller de humanitära skälen har blivit hårdare. Man kan peka på att de psykiskt sjuka måste begå flera självmordsförsök innan de kan få stanna i landet. Man återsänder också flyktingar till deras hemländer och säger att det alltid finns något säkert hörn av landet som de kan vistas i. Det är mycket allvarligt att man hanterar frågorna på detta sätt, och det inrymmer faktiskt litet grand av begreppet etnisk rensning. Det är otäckt att det är så. Pekar inte utredningen på att attityden faktiskt har blivit hårdare? Flyktingpolitiken har skärpts under trycket av opinionen.
Fru talman! Vad gäller regeringens styrning tror jag att riksdagen skulle föredra om vi faktiskt gjorde en genomgång av hur det skall ske. Det kan bli fråga om lagändringar. Man brukar vilja ha ett underlag för sådana beslut här i riksdagen. Det rör grundläggande konstitutionella frågor om ansvarsfördelningen mellan regeringen och myndigheterna. Jag tror därför att det är ganska klokt att göra på det här sättet. Däremot tycker jag att man bör försöka göra det här så snabbt som möjligt. Normalt skulle man kanske ha lagt över frågan på den stora invandrarutredningen, men det tycker jag tar för lång tid. Jag kan i och för sig förstå att Berndt Ekholm känner ett behov av att säga att praxis har hårdnat väsentligt under den borgerliga regeringens tid. Faktum är att när det gäller de beslut som redovisas i utvärderingen och som regeringen har fattat pekar man på att praxis har blivit generösare. Det gäller barn som är sjuka eller handikappade. Det gäller de ryska judarna. Man säger också att Bosnienbeslutet vände en nedåtgående trend när det gäller bifallen. Utredningen har inte kunnat konstatera någon drastisk förändring av praxis. Däremot finns det en fråga som tas upp och penetreras väldigt mycket. Den gäller trovärdigheten vid dokumentlöshet. Det var den socialdemokratiska regeringen som fattade detta beslut i november 1989. I december 1991, i samband med att vi upphävde 13 decemberbeslutet, modifierade den borgerliga regeringen bestämmelserna gällande dokumentlöshet. Det återstår att se hur det blir. Utredningen hävdar att Utlänningsnämden har varit alltför stringent när det gäller dokumentlöshet. Det finns verkligen anledning att penetrera frågan. Det finns ingenting i utredningen som säger att den borgerliga regeringen har stramat åt asylpraxis.
Fru talman! Nåväl, låt utredningen gå undan. Jag har viss förståelse för de argument som invandrarministern lyfte fram. Det är dock bråttom med att få en ändring till stånd. Utredningen visar trots allt att attityden har hårdnat. Vi kan göra olika bedömningar av hur mycket hårdare den har blivit. Man kan dock inte komma ifrån att utredningen pekar på en hårdare praxis på flera avgörande punkter. Det är inte bra. När det blir fråga om vad regeringen har gjort brukar kulturministern alltid komma till vad socialdemokraterna gjorde. Man kan förstås kritisera socialdemokraternas flyktingpolitik. Jag tillhör dem som har gjort det vid ett antal tillfällen. Men det är inte intressant. Regeringen måste faktiskt ta ansvar för sin egen politik. Det är vid ytterst få beslut som regeringen har gjort en generösare tillämpning. Kulturministern lyfte fram beslut som gäller barn. Vi kan i stället se på fall där det föreligger allmänna humanitära skäl. Det kan t.ex. gälla personer som har vistats länge här i landet och som har barn. Jag har mött många sådana familjer i min valkrets. De känner sig djupt bedrövade över att de blir utkastade ur landet. De kanske har vistats i landet i två tre år och får inte stanna. Man tar ingen hänsyn till det humanitära skälet att personerna har vistats länge i landet. Är det rimligt?
Fru talman! Min avsikt var inte att göra partipolitik av detta. Det finns ingenting i mitt frågesvar som antyder någonting sådant. Det var faktiskt Berndt Ekholm själv som tog upp frågan om olika regeringars förhållningssätt. Jag kan då inte vara tyst här i talarstolen och inte ta fram vad utredningen pekar på. Man säger att 13 decemberbeslutet, som fattades av den socialdemokratiska regeringen, och frågorna gällande dokumentlöshet bör ha medverkat till att andelen positiva beslut kan ha ha sjunkit under perioden. Detta är vad utredningen säger. Sedan kan Berndt Ekholm säga att jag gör politik av detta. Det är dock inte min avsikt. Jag tycker att utvärderingen har pekat på en del frågor som det finns anledning att gå djupare in på. Vi har begärt in yttranden från myndigheter. Utvärderingen har också pekat på att det i vissa avseenden har blivit mera enhetligt och generöst. Tanken med Utlänningsnämnden var att man skulle få större enhetlighet än vad det har varit tidigare.
Fru talman! När det gäller själva utredningsresultatet kan vi vara överens om att det är bra att man verkligen går igenom detta och ser till att det blir en annan praxis. Det är oerhört viktigt att regeringen styr bättre. Det har helt klart blivit en hårdare praxis. Vad har regeringen själv för ansvar i dessa sammanhang? Enligt vad jag förstår av utredningen har det som Birgit Friggebo tar upp om dokumentlösheten inte blivit bättre under den borgerliga regeringens tid. Det har hela tiden blivit sämre. Regeringen måste ändå ta ansvar för att det har blivit en sådan utveckling. Sedan kan man ta upp frågan om de humanitära skälen. Det finns faktiskt oerhört många barnfamiljer runt om i landet, som har varit här länge, som inte får stanna. Birgit Friggebo tog själv initiativ till att människor inte skulle få stanna utan att en sakgranskning av varje sådant fall hade gjorts. Det skulle inte tas hänsyn till att människorna hade varit länge i landet. Jag har sett många exempel i min egen valkrets på att detta slår oerhört hårt. Att inte ta hänsyn till hur länge människorna har varit i landet är inte ett humant förhållningssätt.
Fru talman! I fråga om dokumentlösheten är det riktigt att utredningen kritiserar Utlänningsnämnden för att ha varit alltför slentrianmässig, framför allt när det har gällt avvägningen mellan att ge konventionsflyktingstatus eller de factoflyktingstatus. Det sägs att det nästan är omöjligt att få konventionsflyktingstatus om man saknar dokument. Men detta är inte avgörande för om vederbörande får stanna här eller ej, vilket naturligtvis är det allra viktigaste för dem som söker. Jag har velat peka på att den borgerliga regeringen i december 1991 fattade ett beslut som modifierade den socialdemokratiska regeringens inställning i fråga om dokumentlöshet. Det återstår att kontrollera utredningens anklagelser om att Utlänningsnämnden inte har följt de regler som den borgerliga regeringen har fattat. Jag tycker att det är en viktig fråga. Tidsregler och annat sådant tar utredningen över huvud taget inte upp. Det har nämligen inte någonting med skyddsbestämmelserna att göra.
Fru talman! Jag har egentligen två frågor. Den ena handlar om utredningen. Den andra handlar om politiken. Det är mycket möjligt att man i praktiken inte har följt de beslut som den borgerliga regeringen har fattat, men jag menar att det är regeringens ansvar att tillse att så sker. Vi talar nu om att fler har blivit konventionsflyktingar. Det som står i utredningen om detta tycker jag är bra, men utredningen tar faktiskt inte bara upp det. I detta sammanhang nämns också trovärdighetsfrågorna, och det framgår att det har blivit en hårdare bedömning av trovärdigheten, särskilt om man inte har dokument, och att trovärdighetsbedömningen också leder till avslag utan någon egentlig sakbedömning. Utredningen är ganska skarp i sin kritik. Jag tycker att man kan läsa mellan raderna att det är uppenbart att trovärdighetsargumentet används i mycket större utsträckning för avslag. Jag har också tagit till mig de erfarenheter som jag har fått i min egen valkrets. Detta är inte ett rimligt förhållningssätt. Det måste kritiseras.
Fru talman! Om regeringen skall agera behöver regeringen ett underlag för det. Regeringar skall inte bara tycka. När det kom indikationer på och kritik om att praxis skulle ha hårdnat sedan Utlänningsnämnden tog över ärendena tillsatte regeringen på mitt förslag omedelbart denna utredning för att just kontrollera hur praxis har utvecklats. Det är på detta sätt som en regering skall hantera frågor. Nu har vi fått fram ett underlag. Det är bra att de olika frågorna penetreras och diskuteras och att våra myndigheter ges en möjlighet att gå igenom de olika synpunkter och kommentarer som har kommit fram. De får till regeringen redovisa vad de avser att göra när utredningen nu har konstaterat både positiva effekter av inrättandet av Utlänningsnämnden och vissa kritiska synpunkter på en del praxisbeslut.

Fru talman! Inga-Britt Johansson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att ta bort för konsumenterna negativa konkurrenshinder. Frågan ställs mot bakgrund av ett ärende som rör införselavgifter på dansk korv. Pölsemannen har -- mot bakgrund av att de korvar som företaget importerar bara innehåller fläskkött, som har lägre införselavgift än nötkött -- bl.a. begärt att någon form av differentiering skall ske som i större utsträckning tar hänsyn till produktens faktiska innehåll. I EG:s system delas gränsskyddet på korv upp mellan två tullpositioner beroende på bearbetningsgrad. EG-kommissionen har i en skrivelse till Utrikesdepartementet uttryckt önskemål om att Sverige skall vidta åtgärder i enlighet med EES avtalets anda för att få bort den här sortens diskriminerande situationer. Kommissionen säger sig dock ha förståelse för de problem som kan föreligga vid en ökad differentiering av bl.a. kontrollteknisk och administrativ karaktär. Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden har på regeringens uppdrag redovisat en översyn av gränsskyddet på jordbruksområdet. Rapporten remissbehandlas för närvarande. Jag vill i sammanhanget också peka på att vi har vidtagit åtgärder för att sänka kostnader och priser inom jordbruksnäringen. Flera gränsskyddssänkningar har genomförts mot bakgrund av dessa åtgärder. Dock förekommer det fortfarande på flera områden olikheter i förhållande till vad som gäller inom EU. I många fall handlar det om frågor av detaljkaraktär. Det är ännu för tidigt att ta ställning till om just denna fråga är av sådan vikt att en anpassning bör ske redan före EU-inträdet. Ärendet bereds för närvarande inom departementet, och regeringen kommer så skyndsamt som möjligt att fatta beslut i frågan.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Detta är ingen stor fråga, men jag tycker att den har blivit pinsam. Skriftväxling har skett mellan olika organ utomlands och i Sverige under flera månader. Danska myndigheter och det danska näringsdepartementet har vid ett flertal tillfällen skrivit till Jordbruksverket -- inte till regeringen -- och bett om förklaringar. Det senaste brevet kom från Steffen Smidt i Europakommissionen. Han skriver mycket riktigt att han har förståelse. Han börjar med det. Sedan skriver han att det är deras uppfattning att åtgärder skall vidtas. Efter det skriver han att han skulle vara tacksam om våra myndigheter vidtar de åtgärder som behövs för att få bort dessa diskrimineringar. Det är mycket starkt skrivet, med tanke på att det kommer från EU kommissionen till Sverige. Jag är glad över att höra att ärendet bereds. Veckan före påsk fanns det nämligen ingen handläggare i detta ärende. Hon som hade haft hand om det tidigare var endera sjukskriven eller föräldraledig -- jag är inte säker på vilket. Ingen ersättare hade tillsatts. På UD var man bekymrad. Där sitter man ju och väntar på besked för att veta vad man skall svara EU-kommission. Det är pinsamt, med tanke på att det är en fråga som även svenska myndigheter tycker att man måste göra någonting åt. Konsumentverket har ju varit mycket skarpt i sina uttalanden. Jag vill fråga ministern när han tror att det kan hända någonting. Detta är en sådan stor fråga att man måste göra någonting nu. Jag återkommer i nästa replik.
Fru talman! Det är riktigt att denna fråga har varit föremål för en hel del brevväxling. Pölsemannen har också till kammarrätten överklagat Kammarrätten har inte ännu avgjort ärendet. Brevet från Steffen Smidt i EU-kommissionen innehåller en uppmaning, men brevet är ganska vänligt hållet. Han avslutar med att säga att han vore tacksam om de svenska myndigheterna vidtar åtgärder för att komma till rätta med detta problem. Detta är inte något direkt krav. Egentligen finns det olika system i olika länder. Sverige har sina införselavgifter. EU har sina. Det är inte stora skillnader på nivåerna. EU har dessutom exportstöd till alla sina produkter för att klara av att komma över våra införselavgifter. Sverige har bara i undantagsfall exportstöd som hjälper svenska produkter att komma in på EU-marknaden. EU har egentligen inte någon särskild anledning att känna sig missbelåtet. Dessutom löstes Pölsemannens problem med den röda färgen. Det bör Pölsemannen glädjas åt i dessa dagar.
Fru talman! Jordbruksministern utgår från att vi skall bedöma om denna fråga är av sådan vikt att vi måste göra något speciellt innan vi kommer med i EU. Talet om EU håller på att lägga en kall hand över allting. Vi vet ju inte om eller när vi kommer med i EU. Vi kan inte skjuta alla frågor framför oss och vänta först på folkomröstningen och sedan på beslut i de olika länderna, innan vi är färdiga att komma med i EU. Många frågor pockar på sin lösning under tiden. Jag har ingen uppfattning om hur denna fråga skall lösas. Men jag tycker att det är rimligt att människor och myndigheter som begär besked från Sverige också får svar inom rimlig tid. Ett halvår är inte rimlig tid.
Fru talman! Jag fick först för mig att det var problemet med ''de röde pölserna'' som lade en kall hand över allting. Men jag förstod sedan att Inga Britt Johansson inte menade det utan att det var EU-debatten som i viss mån förlamar oss. Det tycker jag inte att vi skall låta EU-debatten göra. Vi har nu genomfört en långtgående förhandling om medlemskap i EU, och om allt går som vi har tänkt och hoppats, kommer Sverige att vara medlem i EU fr.o.m. den 1 januari 1995. Då kan man diskutera om den princip som har rått i Sverige under mycket lång tid behöver ändras för de senaste månaderna. Tidsutdräkten är nog inte sådan att man behöver vara särskilt bekymrad. Brevet från EG-kommissionen är daterat den 3 januari, och några månaders handläggning av ett sådant här ärende får man nog acceptera.
Fru talman! Konkurrensverket hade detta ärende på sitt bord i sådan tid att verket kunde avge ett yttrande den 3 november. Vi har också andra internationella åtaganden. I någon av GATT artiklarna står det att medlemsstaterna skall säkerställa att inte tekniska föreskrifter utarbetade av statliga myndighetsorgan får till effekt att oberättigade hinder för internationell handel skapas. Såvitt jag har förstått, när jag har gått igenom de handlingar som jag har fått i detta ärende, är det enda egentliga hindret för att man skall kunna rätta till detta att Tullen förklarar att den inte orkar med flera differentierade avgifter. Några andra hinder har jag inte kunnat hitta i detta ärende.
Fru talman! Först och främst måste man bedöma om det är ett fel eller inte. Det är en olikhet, men det är svenska myndigheter som har satt upp detta regelsystem med en införselavgift på korv, som i Sverige är bara av ett slag men i EU av två. Såsom EU-medlem kommer Sverige helt naturligt att ha samma system som andra medlemmar. Det kommer inte att finnas några avgifter alls när det gäller Danmark. Om detta skulle strida mot GATT överenskommelsen kan man möjligen ha en uppfattning om, men det är alls inte säkert. Det är ju lika för alla. Låt mig upprepa vad jag sade i mitt svar. Vi studerar nu detta ärende, vilket såsom regeringsärende inte är särskilt gammalt. Eventuella barnledigheter och liknande påverkar inte detta. Vi klarar nog att göra en bedömning utan alltför stor tidsutdräkt.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat mig på vilket eller vilka sätt jag tänker sätta stopp på den för närvarande expanderande verksamheten med porrklubbar. 1982 infördes i 10 § ett förbud mot att anordna offentlig tillställning som utgör pornografisk föreställning. Förbudet tillkom i syfte att motverka prostitution. Bestämmelsen har i oförändrat skick flyttats över till 2 kap. 14 § i ordningslagen, som trädde i kraft den 1 april i år. Förbudsregeln omfattar även enskild posering, om den anordnas på sådant sätt att allmänheten har tillträde till lokalen eller platsen. För att tillämpningen av förbudet mot att anordna offentlig pornografisk föreställning skall få avsedd effekt är det nödvändigt att polis och åklagare noga följer utvecklingen och utnyttjar de möjligheter till ingripande som lagstiftningen medger. Den brottsförebyggande effekten av en väl synlig, patrullerande polis är också av stor betydelse. Men givetvis har även socialtjänsten en viktig roll att spela när det gäller att hålla unga människor borta från skadliga miljöer som sexklubbar. Frågan om åtgärder mot otillåtna pornografiska föreställningar har under senare år varit föremål för riksdagens ställningstagande vid flera tillfällen. År 1989 uttalade justitieutskottet bl.a. att förbudet mot pornografiska föreställningar utgör ett led i samhällets ansträngningar mot prostitution och att det är åtgärder av samma slag som vidtas mot prostitutionen som i första hand skall tillgripas mot de s.k. sexklubbarna. Syftet med dessa åtgärder är enligt utskottet att förhindra att unga kvinnor dras in i den verksamhet som bedrivs i anslutning till pronografiska föreställningar. Det finns således redan i dag straffsanktionerade bestämmelser som förbjuder anordnande av offentlig pornografisk föreställning. Vidare finns det bestämmelser i brottsbalken som förbjuder förmedlande av sexuella tjänster. Att dessa förbud efterlevs åvilar -- som jag tidigare har framhållit -- i första hand Polisen. Regeringen har emellertid ansett att det är angeläget att närmare utvärdera effekterna av den nämnda lagstiftningen i ordningslagen och de ändringar i koppleribestämmelsen som genomfördes den 1 juli 1984. Regeringen gav därför i mars 1993 en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av samhällets åtgärder mot prostitution. I uppdraget ingår att presentera en utvärdering av bl.a. de nu diskuterade lagstiftningsåtgärderna. Utredarens arbete skall vara slutfört senast vid utgången av detta år. Mot bakgrund av den utredning som nu pågår -- vars resultat jag ser fram emot med stort intresse -- finns det inte skäl för mig att nu vidta några ytterligare åtgärder.
Herr talman! Jag tackar för svaret, som gav klara besked. Justitieministern tänker inte nu göra något åt den på nytt uppväxande verksamheten med porrklubbar eller saluföringen av deras verksamhet, komprimerat uttryckt. bastuklubbar. Enligt uppgift i flera tidningsartiklar har under senare år bastuklubbarnas roll övertagits av porrvideoklubbar, där det också ges möjlighet till tillfälliga sexuella kontakter. Detta har vidimerats bl.a. av Institutet för sociala studier, som för ett par år sedan gjorde en utredning med medel från landstinget och RFSL. Utredningen visar att bastuklubbarnas verksamhet har övertagits av just porrvideoklubbarna. Jag vet att en ny ordningslag trädde i kraft den 1 Det är bra att man har ögonen på verksamhet som innefattar pornografiska föreställningar. Men det verkar inte vara tillräckligt, eftersom verksamheter som är närbesläktade med porrklubbar tycks öka. Det skickas t.o.m. inbjudningsbrev till chefer. Man tror tydligen att chefer endast är män. I inbjudan erbjuds chefen att få sina behov tillfredsställda och önskemål uppfyllda av galanta damer som är unga, vackra och nakna och som arbetar som värdinnor. Det utlovas också striptease och musikunderhållning. Jag anser att detta är mycket anstötligt, människoförnedrande och på gränsen till koppleri -- om det inte rent av är koppleri. Vi måste vara medvetna om att ekonomisk brottslighet, prostitution och narkotikahandel är nära sammankopplade i den s.k. undre världen. Det finns all anledning att bevaka verksamheten och undersöka hur de befintliga lagarna fungerar.
Fru talman! Man kan genom att betona på olika sätt få saker att låta litet annorlunda än vad som kanske var avsett. Margareta Viklund var mycket noga med att betona att jag inte vill vidta några åtgärder nu. Jag sade att grunden för att jag inte just nu är beredd att vidta några åtgärder är att vi från regeringens sida i mars 1993 satte i gång en utredning. Det vore bra om man kopplade samman dessa två uttalanden. I direktiven talas bl.a. om att effekterna av den lagstiftning om förbud mot offentliga pornografiska föreställningar som infördes i allmänna ordningsstadgan bör utvärderas. Likaså bör en utvärdering ske av förändringarna i koppleribestämmelsen från den 1 juli 1984. Om behov av ändrad lagstiftning visas föreligga bör sådana förslag läggas fram. Det sägs vidare att omfattningen av prostitution och våldsbrott kopplade till prostitution inte har gått att utläsa av kriminalstatistiken. Utredningen bör undersöka möjligheterna att redovisa omfattningen av denna brottslighet. Det är alltså ett omfattande arbete som är på gång för att vi skall få ett bra underlag för en eventuell översyn av befintlig lagstiftning.
Fru talman! Jag känner till utredningen och vet att den finns. Men jag vet också att den inte kommer att redovisas före årets slut. Under tiden hinner väldigt mycket hända. Den verksamhet jag har talat om verkar expandera på ett mycket fräckt och oförskräckt sätt. Jag vet inte i vilken utsträckning man kommer att granska denna verksamhet i Prostitutionsutredningen, men det finns all anledning att göra den granskningen redan nu. Polis och socialsekreterare eller socialnämnd har ju möjlighet att ta upp dessa frågor, precis som justitieministern påpekade. Man behöver inte gå långt i den här staden för att se dessa nya ''butiker'' och denna verksamhet. Den finns mitt ibland oss.
Fru talman! Den verksamhet som ligger till grund för frågan till mig är, om jag är rätt informerad, polisanmäld och föremål för utredning.
Fru talman! Det gläder mig att höra. Det kände jag faktiskt inte till. Jag tycker att det är bra. Frågan är verkligen angelägen. Det brådskar att utreda den. Jag gjorde själv ett studiebesök för några år sedan, fru talman. Jag gick runt och tittade på olika porrbutiker och på den verksamhet som äger rum i staden. Det var inte någon vidare uppbygglig syn. Om man en gång har gjort en sådan runda blir man mer observant på dessa frågor. Jag tycker verkligen att det är angeläget att ta itu med dem.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att vi är överens om vad vi menar med ''utreda''. Det som är väsentligt är att vi undersöker om befintlig lagstiftning fungerar. Det får vi reda på vi när det görs anmälningar och fallen utreds. Vi får inte tro att vi måste ha en ny lagstiftning därför att ett fall av sådan här verksamhet konstateras. Vi kanske först skall undersöka om den lagstiftning som finns fungerar eller inte. Det förutsätter att alla som ser något och reagerar också gör en anmälan.
Fru talman! Så är det absolut. Jag håller med om att man skall se till att de gällande lagarna fungerar innan man ser över behovet av en ny lagstiftning. Men det finns all anledning att följa upp vad som händer i skuggan av befintlig lagstiftning.

Fru talman! Lennart Fridén har frågat mig vilka åtgärder jag kan vidta för att bringa klarhet för allmänheten om vad som gäller beträffande rätten och skyldigheten att förhindra att brott begås. Lennart Fridén har framfört att det under det senaste året av den allmänna debatten har framgått att det hos allmänheten råder stor osäkerhet om vad en enskild person får respektive inte får göra för att skydda sig själv, sina närstående och sin egendom. Samma osäkerhet råder enligt Lennart Fridén om vilken rätt en enskild person har att ingripa när han ser att ett brott begås. Inledningsvis vill jag säga att jag självfallet delar Lennart Fridéns uppfattning att det är av största vikt att allmänheten känner till vilka regler som gäller i de situationer som berörs i frågan. Det är säkert också riktigt att sådan kännedom ofta saknas. Av detta skäl har regeringen nyligen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till ändring av bl.a. bestämmelserna i 24 kap. brottsbalken om frihet från ansvar. I 24 kap. brottsbalken finns bestämmelser om att den som handlar i nödvärn eller någon annan nödsituation skall vara fri från ansvar. Förslagen i den nämnda propositionen innebär inte några större materiella förändringar av nuvarande bestämmelser. Däremot kommer de föreslagna förändringarna att medföra att det för den enskilde på ett tydligare sätt än för närvarande står klart var gränsen mellan ett brottsligt och ett straffritt handlande går i de situationer som Lennart Fridén har tagit upp i sin fråga. Högsta domstolen har i februari i år prövat frågor om nödvärn och nödvärnsexcess i samband med att en person utförde ett gripande vid ett inbrott i hans bil. Den aktuella personen åtalades för olaga hot och vållande till kroppsskada. Han frikändes för det senare brottet. Av Högsta domstolens dom framgår klart att det finns en bred marginal till förmån för den som på bar gärning ingriper mot brott. Först om han tar till uppenbart oförsvarligt våld kan han dömas, och inte ens då fälls han till ansvar om situationen var sådan att han hade svårt att besinna sig. Jag kan hålla med Lennart Fridén om att det inte är bra om oklara och obegripliga regler leder till att ingen vågar ingripa utan vänder ryggen till. Det är just för att råda bot på detta som regeringen har föreslagit förtydliganden av bl.a. nödvärnsrätten.
Fru talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. Jag kom att tänka på det gamla klassiska uttrycket ''Vad göras skall är allaredan gjort, I herredagsmän, reser icke så fort!'' När jag lämnade in frågan hade jag inte klart för mig att en proposition var på gång. När vi kom tillbaks efter påskledigheten och kunde läsa Justitiedepartementets pressmeddelande visade det sig att en av de viktigaste frågorna i propositionen var tydligare nödvärnsregler. Jag har blivit bönhörd snabbare än vad jag hade kunnat tänka mig. På senare tid har ett antal tragiska händelser dess värre utspelat sig i anslutning till ingripanden från olika människor. De har visat en medborgaranda och ett civilkurage som vi gärna vill uppamma utan att för den skull få fram hjälteingripanden från människors sida. Det är tragiskt att sådana händelser sker. Samtidigt blir jag ändå litet besviken. Så sent som i går förekom det diskussioner om just detta i TV. Ett polisbefäl någonstans hade gått ut och sagt: Grip för guds skull inte in om ni ser något hända! Jag tror att det är väldigt viktigt att man gör klart att det är vars och ens rättighet och möjlighet att gripa in, men det är inte vars och ens skyldighet. Man får naturligtvis bedöma det själv. Men att säga att vi inte skall gripa in tycker jag är att ge fel signaler. Det skulle kunna leda därhän att vi får ett samhälle där alla vänder ryggen till och säger att det är samhällets sak. Samhället är ju inte starkare än vad var och en av oss är. Det är viktigt att vi som individer gör vad vi kan för att hjälpa en medmänniska i nöd eller för att förhindra brott.
Fru talman! Lennart Fridén och jag har precis samma uppfattning i denna fråga. Det är viktigt att vi har tydliga regler och att vi får hjälp med att informera om vad reglerna egentligen innebär. En del av den oro som människor har känt hänger samman med att exempelvis Högsta domstolens avgörande som gav principerna över huvud taget knappast uppmärksammades medan de domar som sedan har ändrats av Högsta domstolen har fått det stora utrymmet. Vi måste alla hjälpas åt både vad gäller att informera och att förhindra brott.
Fru talman! Det är uppenbart att vi är helt överens. Men det är viktigt att dessa uppfattningar stämmer överens med vad som gäller och människors uppfattning. Det har förekommit några fall där den som har ingripit, litet oförnuftigt måhända, har fått ett hårdare straff än vad det brott som han ingrep mot skulle ha givit upphov till. Då förstår man att människor tycker att de är knepigt att de, när de ingriper för att förhindra brott, kan råka värre ut än om de hade låtit det hela passera. Vi är överens om att en del av oklarheterna kommer att försvinna om vi nu får klarare regler.

Fru talman! Lennart Fridén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka respekten för individuell heder och integritet. Lennart Fridén har ställt sin fråga mot bakgrund av en nyligen meddelad dom i vilken den tilltalade frikändes från ett åtal för förolämpning. Den tilltalade påstods ha smädat två polisassistenter i deras tjänsteutövning genom kränkande tillmälen. Som Lennart Fridén väl känner till kan jag inte kommentera ett enskilt fall. Inledningsvis vill jag framhålla att det givetvis är av fundamental betydelse att straffbestämmelserna är utformade på ett sådant sätt att det allmännas verksamhet kan utföras ostört. Reglerna om ärekränkning i 5 kap. brottsbalken tillkom för att skydda enskilda personers ära. straffbeläggs sådana handlingar som uteslutande är ägnade att såra någon annans självkänsla, dvs. hans subjektiva ära. Reglerna i sin befintliga utformning utgör ett starkt skydd för den enskildes heder och integritet. Intresset av att skydda personer mot kränkande tillmälen i eller för deras myndighetsutövning framgår av att sådana förolämpningsbrott, till skillnad mot vad som normalt gäller, ligger under allmänt åtal. Förolämpningsbrott som begås mot poliser kan alltså bli föremål för allmänt åtal. Denna ordning är enligt min mening högst befogad med hänsyn till att den enskilde polisen många gånger har att utföra sina arbetsuppgifter under svåra förhållanden. Det kan nämnas att enligt vad jag har erfarit har Riksåklagaren överklagat den i frågan omnämnda domen till Högsta domstolen.
Fru talman! Det sistnämnda kan vi väl alla uttala en viss tacksamhet över. En del i svaret tar upp att det normalt sett inte är hänförbart till allmänt åtal. Jag tror att det vid intresse skulle vara många fler som, om de hade innebörden i brottsbalken 5 kap. 3 § klar för sig, skulle utnyttja möjligheten att väcka allmänt åtal. Men då måste de själva begära att åklagaren tar upp detta. Vid den här typen av brott är det många drar sig för att väcka enskilt åtal med tanke på vad det kan komma att kosta osv. Jag skall vända tillbaks till en tid för ca 90 år sedan. Häromdagen tittade jag nämligen i Polisens huvudbok för den lilla staden Hjo år 1902. Anledningen till detta är att min farfar var verksam inom polisväsendet just vid den tiden och i nämnda stad. Där kan man läsa att den 20 januari 1902 fördes en person till polisexpeditionen av följande skäl: Detta ger en litet annorlunda syn på vad som på den tiden ansågs vara ganska gravt. Som jag tog upp i min fråga är det oroväckande att man börjar ringakta individerna som sådana. Om detta accepteras är risken stor för att vi får ett samhälle där också liv och hälsa ringaktas. Det är klart att justitieministern inte kan diskutera ett enskilt fall, men faktum är att nämnda fall skulle kunna ses som en principsak i sammanhanget. Man kan konstatera att Polistidningens förhoppning om att det var en straffbar förolämpning några dagar senare motsades av de två domstolarna. Vi får då hoppas att Högsta domstolen tänker litet bättre.
Fru talman! Vi kan i vart fall notera att Riksåklagaren anser att frågan är av principiellt intresse, eftersom Riksåklagaren har gått vidare till
Fru talman! Det finns många som har synpunkter på vad som händer i våra domstolar. Vi kanske inte skall diskutera detta här och nu. Men jag tycker att det är oerhört väsentligt att domstolarna är normvårdare och inte främjar den här typen av slapphet. Från domstolens sida sade man i detta fall att det kränkande tillmälet var ett yttrande som används som allmänt skällsord i de mest skiftande situationer i samhället. Det är oerhört uppsendeväckande att ledamöterna i två domstolar har sådana erfarenheter av detta kränkande tillmäle att de anser det vara ett allmänt skällsord. Det kan aldrig vara rätt att tillåta ett språkbruk i samhället som är kränkande. Det är för mig fullständigt otänkbart.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att de nya reglerna om två tredjedelsfrigivning kommer att tillämpas i praktiken. De nya reglerna om villkorlig frigivning, som trädde i kraft den 1 juli 1993, innebär att den obligatoriska halvtidsfrigivningen har avskaffats. Huvudregeln är numera att minst två tredjedelar av strafftiden skall avtjänas. Vidare är den villkorliga frigivningen efter reformen fakultativ, dvs. en prövning av frigivningen skall göras i varje enskilt fall. Vid prövningen skall särskilt beaktas om förutsättningarna för den intagnes anpassning i samhället framstår som speciellt ogynnsamma med hänsyn till frigivningsförhållandena, hans uppförande under anstaltsvistelsen eller andra särskilda omständigheter. För personer som döms till kortare fängelsestraff än två år är villkorlig frigivning i princip inte möjlig förrän minst två tredjedelar av strafftiden har avtjänats. När det gäller personer som döms till längre straff än två år gäller att om den dömde gjort sig skyldig till särskilt allvarlig brottslighet och det föreligger en påtaglig risk för återfall i brottslig verksamhet av sådant allvarligt slag får han inte friges förrän minst två tredjedelar av strafftiden har avtjänats. Denna reglering omfattar vålds och narkotikabrott samt -- efter reformen den 1 juli 1993 -- brott som ingått som ett led i en yrkesmässig eller organiserad brottslighet. Endast för den grupp långtidsdömda som inte faller in under denna bestämmelse finns fortfarande -- efter individuell prövning -- möjlighet till villkorlig frigivning vid tidigare tidpunkt, dock tidigast efter att halva strafftiden har avtjänats. De uppgifter som diskuterats i massmedia gäller endast ett mindre antal långtidsdömda, där Kriminalvårdsnämnden haft anledning att ta ställning till när frigivning skall ske. Enligt min mening är det på detta underlag -- enligt massmedia endast 20 ärenden -- alldeles för tidigt att säga något om hur de skärpta reglerna har fallit ut i praktiken. Detta gäller särskilt som de längre straffen ännu inte kommit i fråga för att prövas enligt de nya reglerna. Jag utgår dock självklart från att Kriminalvårdsnämnden tillämpar gällande lagstiftning. I detta sammanhang vill jag påminna om att enligt regeringsformen får varken regeringen eller ett enskilt statsråd lägga sig i hur Kriminalvårdsnämnden eller andra myndigheter beslutar i enskilda fall. Det bör också framhållas att lagändringarna den 1 juli 1993 inte var avsedda att utgöra slutpunkten i reformarbetet. Straffsystemkommittén har således fått till uppgift att lägga fram förslag till vad som i ett längre perspektiv bör gälla för villkorlig frigivning från fängelsestraff. Om kommittén kommer till slutsatsen att den villkorliga frigivningen skall behållas, skall den ha som utgångspunkt att -- oavsett strafftid -- den villkorliga frigivningen i normalfallet inte bör kunna ske innan två tredjedelar av straffet har avtjänats.
Fru talman! Tack för det utförliga svaret, justitieministern! Det är bra -- rent av angeläget -- att justitieministern ännu en gång klargör vilka regler som gäller. I en artikel i Svenska Dagbladet den 2 april av Claes von Hofsten återges några fall bland 20 halvtidsfrigivningar som ter sig stötande. Jag skulle först och främst vilja fråga om uppgifterna i artikeln verkligen stämmer. I slutet av artikeln framgår att en knarkhandlare med 16 tidigare domar får lämna anstalten i halvtid. Det är just risken för återfall i brottslighet som är avgörande för huruvida det skall kunna bli en villkorlig frigivning efter kortare tid än den fullständiga straffavtjäningen. Vidare sägs det i Svenska Dagbladet att det blev halvtid också för en person som hade fått sin tjugoåttonde dom, vilken han fick sedan han hotat att döda sin mor och misshandlat en läkare som skulle hjälpa honom. En 63-årig kvinna som avtjänar sin sjuttonde dom får gå ut efter halvtid, liksom en 22-årig hotellbedragerska som satt eld på ett hotell. Det är fråga om grova brott, men det blir halvtid i alla fall. Det är alltså fråga om de 20 först prövade fallen. Kriminalvårdsnämnden? Det här är ju inte bra.
Fru talman! Efter att jag hade tagit del av dessa tidningsuppgifter skaffade jag naturligtvis en del information -- trots att det inte har gått så lång tid sedan reglerna började tillämpas. Vad jag inte vet är hur de 20 fallen har valts ut -- av tidningsartikeln får man alltså intryck av att 20 fall har prövats. Sedan den nya lagen trädde i kraft har 399 fall varit uppe till prövning i Kriminalvårdsnämnden i enlighet med de nya reglerna. Hur jag än läser statistiken kan jag inte finna att den omfattar just 20 fall. Vad som är intressant är att en liten del av de 399 fallen gäller dömda som har begått mer bagatellartade brott, dvs. brott som inte innebär stora risker för andra människor och inte heller organiserad brottslighet. 341 fall omfattar den s.k. riskgruppen.

Fru talman! Det är minst sagt intressanta uppgifter som justitieministern lämnar. Det betyder kanske inte att Svenska Dagbladets story faller, men rubriken ''Fångar friges fortfarande i halvtid'' stämmer uppenbarligen inte. Som gammal journalist måste jag säga att det för mig är angeläget att den statistik som justitieministern nu redovisar verkligen kommer i tryck och uppmärksammas ordentligt, genom den tidning som har spritt dessa uppgifter, som är minst sagt alarmerande, oroande och förbryllande, och som som jag har skrivit om i min fråga. 341 fall skulle alltså, om jag förstår det hela rätt, rendera två tredjedelar av strafftiden eller längre avtjäningstid, och endast 12 % skulle få kortare tid.
Fru talman! Jag känner inte till detaljerna. Vad jag kan stå för är att halvtid har beslutats för mindre än sexmånadersprövning. De fall som är aktuella är ett mindre antal långtidsdömda. Här finns inte ens de med som som har väldigt lång strafftid.
Fru talman! Jag vill ännu en gång säga tack för det uttömmande svaret och för att justitieministern mycket snabbt har tagit fram den här statistiken. Vi har nu kommit sanningen betydligt närmare än vad som är fallet i den tidning som naturligtvis tog upp detta i det bästa syfte, för att slå larm i den händelse uppgifterna var riktiga, vilket de inte var. Tack så mycket, justitieministern!

Fru talman! Bengt Silfverstrand har frågat mig om jag är beredd att ta något initiativ för att tydliggöra de bestämmelser som reglerar vad kommunala skattemedel får användas till. Jag vill börja med att peka på bestämmelserna i 2 och 4 kap. kommunallagen om partistöd och om politiska sekreterare. Bestämmelserna ger kommuner och landsting rätt att på visst sätt stödja de politiska partierna. Beslut om partistöd måste dock fattas av fullmäktige. Utöver detta har kommunerna och landstingen inte någon rätt att använda kommunala skattemedel för partiverksamhet. Även jag har uppmärksammat de uppgifter som kommit fram bl.a. i TV om att skattemedel använts för rent partipolitiska uppgifter. Jag har emellertid inte någon möjlighet att bedöma riktigheten i dessa uppgifter. Enligt min mening måste lagstiftningen tydligt ange vad kommunala skattemedel får användas till. I den proposition om lokal demokrati som regeringen lämnade till riksdagen för några veckor sedan tog vi upp vissa frågor som behöver utredas vidare. En av dessa frågor gäller det kommunala partistödet. Jag anser att det i samband med en sådan översyn också kan vara lämpligt att se på behovet av att förtydliga de bestämmelser som finns i dag om hur kommunala skattemedel får användas i dessa sammanhang.
Fru talman! Jag vill tacka civilministern för svaret. Dock vill jag på en punkt påstå att civilministern verkligen har goda möjligheter att bedöma riktigheten i uppgifterna. Det är nämligen så att en partikollega till Inger Davidson, Rolf Tufvesson, tidigare verksam som kommunalråd i Helsingborg och numera sakkunnig i Kommunikationsdepartementet, är en av de drivande bakom uppdragen för konsultföretaget. I såväl Stockholms läns landsting som kommunerna Helsingborg och Huddinge, där ifrågavarande konsultföretag har gjort omfattande partipolitiska konsultinsatser, har budskapet från den moderatakristdemokratiska ledningen varit: Pengarna är slut! Vi måste dra ned, spara, minska antalet anställda och privatisera. Tyvärr måste folk få ligga i sjukhuskorridorer. Trots detta har det funnits miljonbelopp att betala ut till en åsiktsfirma för att övertyga landstingens och kommunernas invånare om att nedrustningen av vården är bra och hälsosam. Konsulttjänsterna har bestått av tal, politiska dokument och strategier. I Stockholm spenderades 25 000 kr av landstingets skattepengar på ett tal till finanslandstingsrådet. Det handlade om jordbrukspolitik -- något som landstinget över huvud taget inte sysslar med. Företaget har i många fall engagerats utan formella beslut, utan anbudsförfarande och utan oppositionens insyn. Notorna har skrivits ut på kommunernas och landstingens skattebetalare. Delar civilministern inte uppfattningen att den som har den politiska makten på olika nivåer har ett ansvar som vida överstiger det ansvar man har för det egna partiet? Finns det inte anledning att reagera om en politiker inte klarar av att skilja sina personliga åsikter och värderingar eller sina vänskapsband från det uppdrag väljarna har gett honom? Innebär öppningen i slutet av svaret, som är positiv, att civilministern i direktiven till utredningen är beredd att klart slå fast att man inte får använda kommunala skattemedel för partipolitisk propaganda?
Fru talman! Jag har ju ingen som helst anledning att försvara eventuella felaktigheter på detta område. Jag konstaterar ändå att det ibland kan vara svårt att skilja mellan rollen som partiföreträdare och som företrädare för kommun eller landsting. Kommunen kan mycket väl använda sig av konsulttjänster. Det finns en gråzon mellan de uppgifter som man har som partipolitiker och som kommunal förtroendeman. Därför är det viktigt att dessa gränser reds ut -- det tycker jag verkligen -- så att det klart kan anges vad skattemedlen får användas till. Det är möjligt att gränserna kan förtydligas på rättslig väg, och det är det som vi skall se efter när vi ser över partistödet i övrigt. Men jag tycker också att det handlar mycket om personligt omdöme hos politikerna och om att frågorna tas upp till debatt. Det kan vara ett minst lika bra sätt att komma till rätta med problem av den här typen. Därför är det angeläget att debatten hålls levande.
Fru talman! Jag skulle kanske kunna få en precisering av frågan om ifall det klart och tydligt verkligen kommer att utsägas i direktiven det som civilministern avslutade med att positivt antyda. Här är det fråga om klara gränsdragningar. Helsingborgs kommuns informationsbudget har t.ex. överskridits med 700 000 kr efter det att flerpartiledningen har anlitat detta konsultföretag för att propagera för sina privatiseringar och besparingar. Sedan finns det också en moralisk aspekt som jag tycker att Inger Davidson särskilt som kristdemokrat bör lägga på minnet. Politiken reduceras från det intellektuella samtalets gemensamma beslutfattandets konst till en vara som prackas på människor med hjälp av manipulativ marknadsföring. I de fall som jag har beskrivit och belyst är det helt klart fastställt, vilket Inger Davidson kan förvissa sig om genom kontakter med sin partikollega, att man har överskridit gränsen för det anständiga och det ekonomiska ansvarets gräns. Jag är som sagt tacksam för en precisering av om det blir klara direktiv till denna utredning.
Fru talman! Jag vet inte om det är så, att kristdemokrater skall ha monopol på etik och moral inom politiken. Det vill vi nog inte ha. Jag hoppas att den skall finnas spridd i samtliga partier. Jag vet att det som hände i Helsingborg har prövats. Det har skett en polisanmälan, en kommunal revision osv. Fallet har alltså prövats rättsligt. Om jag har förstått saken rätt, har denna prövning inte lett till några anmärkningar. Det är den uppgift som jag tidigare har fått. Jag säger mycket tydligt i mitt svar att jag tycker att det finns anledning att förtydliga reglerna. Det är en utredning om partistödet på gång. I samband med denna kommer jag att se till att man också ser över dessa regler.
Fru talman! Jag vill gärna bekräfta för civilministern att det har förekommit anmärkningar när det gäller Helsningborg. Det är fråga om revisionsanmärkningar och återbetalningsskyldighet. Detta är en sida av saken. Eftersom det har skett en omfattande sådan verksamhet, är det viktigt att det kommer med ett förtydligande -- och jag tar fasta på det -- i direktiven till utredningen, så att man klart skall kunna skilja ut vad som är en kommunal uppgift och vad som skall falla på partikassorna. Jag anser inte att kds har monopol på moralen. Jag tycker ändå att det förpliktar ibland när man lyfter fram sådana här saker. Som exempel kan jag nämna att enligt detta företag måste politiker, nämnder, styrelser och partiorgansiationer förses med ett kvalitativt säljmaterial. Om man har den synen på kommunal verksamhet, är det lätt att förstå att man ofta överskrider gränserna, vilket är det som har lett till dessa komplikationer. Jag hoppas nu att det här skall gå snabt, att direktiven skall bli tydliga och att det i fortsättningen skall innebära att den här typen av politiska propaganda på skattebetalarnas bekostnad undviks.
Fru talman! Jag vill gärna upprepa att det i slutändan måste handla om politikernas omdömen. Det går aldrig att utforma regler så tydligt att inte det personliga omdömet till sist får fälla utslaget. Det är viktigt att vi har förtroende för att våra kommunala politiker kan hantera detta. Vi skall alltså förtydliga reglerna, men det gäller att kunna hantera denna gråzon som alltid finns, så att man inte utnyttjar skattemedel till ren partipolitisk verksamhet. Men man kan utnyttja skattemedel för att sprida information om kommunal verksamhet.
Fru talman! Det är alldeles riktigt. På den punkten är vi överens. Det är det personliga omdömet som skall stå i förgrunden och i första hand vara det avgörande. Men eftersom det nu är uppenbart att det personliga, politiska och ekonomiska omdömet har brustit i så stor utsträckning, är jag tacksam över och positivt inställd till att det nu kommer direktiv till en utredning, som innebär att man också från samhällets och den anslagsbeviljande myndighetens sida -- det utgår ju statsbidrag till kommunal verksamhet -- är beredda att säga: Hit, men inte längre.

Fru talman! Tack för svaret. Jag är medveten om att skatteministern känner till detta problem, inte minst med tanke på det skärgårdsting som Bo Lundgren som riksdagsman deltog i för fem sex år sedan, då han blev attackerad. Skatteministern ingav vissa förhoppningar, men det har inte hänt någonting sedan dess. Därför har irritationen i skärgården bara ökat. Det går numera inte en vecka utan att tidningarna i Roslagen har artiklar om detta. Varje gång jag träffar skärgårdsbor, och det gör jag väldigt ofta, är de mycket irriterade. De är irriterade, arga och ledsna. De undrar varför det skall råda en så stor orättvisa och om de måste flytta från sin hembygd. Jag skall nu föra vidare svaret till dessa skärgårdsbor. De får då veta att frågan utreds. Det är i och för sig positivt. Det kan kanske komma en lösning, vilket känns bra. Jag skulle ändå vilja fråga när det gäller den utredning som först omnämns i svaret, nämligen Fastighetsbeskattningsutredningen: Kan utredningen även diskutera frågan om huruvida fastighetsbeskattningen över huvud taget skall bort eller om den skall finnas kvar? Min andra fråga gäller den andra utredningen: Vad betyder ''inom kort''? Det frågar jag eftersom mandatperioden snart är slut. Blir det en proposition före sommaren? Är det möjligt att säga någonting om detta?

Fru talman! Taxeringsvärdet på fastigheten är av intresse när vi säljer eller köper en fastighet. Men frågan är vad det får för konsekvenser för pensionären som bor in en fastighet med havsutsikt eller för skärgårdsbonden som ofta har en ganska låg inkomst och som får en förhöjd fastighetsskatt -- den kan faktiskt fördubblas. Det vet jag att skatteministern är medveten om. Jag hängde upp mig på uttrycket ''inom kort''. Är det i morgon, nästa vecka, i den här månaden?

Fru talman! Jag är väl medveten om att det är ett besvärligt problem. De flesta man talar med förstår det när vi ser på frågan på ett seriöst sätt. Jag ber att få tacka för ett i huvudsak mycket positivt svar.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Inledningsvis kan jag säga att jag håller med om den bakgrundsbeskrivning som statsrådet har givit, att de förändringar som vidtagits, inte minst i fråga om synen på bilförmånen och bilen som arbetsredskap, har lett till betydande förbättringar. När det gäller sexårsbilarna har jag förstått att det uppkommit effekter som inneburit skattehöjningar. Principen för förmånsbeskattningen skall självfallet vara att skatten skall motsvara de kostnader som den enskilde förmånstagaren skulle ha haft om han eller hon själv hade fått svara för dem. Det som kan uppfattas som litet orimligt är naturligtvis att kostnaden när bilen blir äldre, från sex till sju år, inte ökar men skatten ökar i vissa fall. I statsrådets svar finns en öppning i den sista meningen. Först en följdfråga: Delar statsrådet min uppfattning att det är en viss orimlighet i att det blir dyrare när tjänstebilen blir sju år men att det inte skulle bli en motsvarande kostnadsökning om man hade haft bilen privat?

Fru talman! När förändringen genomfördes, var man då på Finansdepartementet medveten om effekten avseende bilar som är sex år eller äldre?
Fru talman! Jag är på det klara med att Bo Lundgren vet vad han vill. Men i det här fallet tycker jag att hans vilja går i fel riktning. Svaret har dock varit klargörande. I anslutning till den öppning som statsrådet lämnar i svaret om att det pågår ett beredningsarbete vill jag ställa följande frågor: Hur ser tidplanen ut för det arbetet? Vilka förhoppningar kan vi fästa vid att just denna fråga kommer att belysas i det arbetet?

Fru talman! Jag ser fram emot att statsrådet under hösten får tillfälle att lägga fram förslag om ytterligare förbättringar på det här området.

Herr talman! Låt mig först be om ursäkt för att det svar som jag nu kommer att lämna är litet långt. Marianne Jönsson har -- med hänvisning till en tidningsartikel i vilken jag är citerad -- frågat mig på vilken grund jag stöder mig när jag i ett internationellt perspektiv likställer magisterexamen med kandidatexamen. För dem av ledamöterna som inte läst artikeln vill jag för sammanhangets skull tala om att i denna bl.a. påstås att Utbildningsdepartementet minskar värdet av den nyinrättade magisterexamen genom att placera den på samma nivå som kandidatexamen i engelska översättningar. Enligt artikeln finns en oro för att svenska studenter kommer in på ''för låg nivå'' vid studentutbyte och för att studenter som tagit en svensk magisterexamen skulle komma i ett sämre konkurrensläge på den internationella arbetsmarknaden. Rent allmänt kan sägas att artikeln inte på ett riktigt sätt beskriver sakläget och att den skapat stor och onödig oro för många studenter som nu studerar till magisterexamen. Låt mig därför, herr talman, redogöra för sakläget. Jag vill först erinra om den nya högskoleförordningen och den examensordning som trädde i kraft den 1 juli 1993. Examensordningen innebär att klara, enkla och entydiga regler ställts upp för vilka examina som får finnas, vilken omfattning och vilket ämnesdjup en utbildning skall ha samt vilka mål som skall vara uppfyllda för att en examen skall få utfärdas samt slutligen vilka universitet och högskolor som har rätt att utfärda olika examina. Inom det som vi i Sverige definierar som grundläggande högskoleutbildning finns således tre generella examina, nämligen magister-, kandidatoch högskoleexamen, för närvarande 38 yrkesexamina samt de examina som får finnas vid I det internationella perspektivet är det viktigt att ge tydliga signaler om vad svensk högre utbildning står för. Av denna anledning har regeringen valt att i examensordningen också ange engelska benämningar på de olika examina som får finnas inom grund och forskarutbildning. Marianne Jönsson frågar mig på vilken grund jag står när jag i ett internationellt perspektiv jämställer kandidatexamen med magisterexamen. Mitt enkla svar på denna fråga är att jag inte jämställer dessa båda examina. För kandidatexamen krävs nämligen sammanlagt minst 120 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån samt att studenten har fullgjort ett självständigt arbete, s.k. examensarbete, om minst 10 poäng. För magisterexamen krävs sammanlagt minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade ämnesstudier samt ett examensarbete om 20 poäng. Detta framgår av högskoleförordningen, och jag kan således säga att jag står på god grund när jag påstår att dessa båda examina inte ligger på samma nivå. En annan sak är principerna för hur vi i Sverige delar in utbildningen vid universitet och högskolor i grundutbildning och forskarutbildning. I Sverige räknas magisterutbildningen till grundläggande högskoleutbildning. Det bör påpekas att samma kurser som ingår i slutet av studierna till magisterexamen vid de flesta institutioner också tillgodoräknas som kurser i forskarutbildningen utan att magisterexamen för den skull är ett steg på vägen mot forskarexamen. Andra länder har andra indelningsgrunder för vad som skall hänföras till grundutbildning respektive forskarutbildning. Några enhetliga principer för nivågradering eller utbildningars längd och innehåll för olika examina finns inte. Inte ens i Europa tillämpas samma principer och benämningar. Sålunda varierar t.ex. regler för antagning till magisterutbildning. I det brittiska systemet krävs t.ex. kandidatexamen för tillträde till magisterutbildning. I Sverige kan studenterna välja att studera direkt mot en viss examen. För att få en licentiatexamen eller doktorsexamen i Sverige måste studenten vara inskriven i forskarutbildningen, vilket innebär något annat än att antas till magisterutbildning vid ett amerikanskt universitet. Det är således, herr talman, ofruktbart att jämföra utbildningssystem på det sätt som görs i den aktuella tidningsartikeln. Det bör i sammanhanget också påpekas att begreppen grundutbildning och forskarutbildning inte har givits i några engelska översättningar i högskoleförordningen. Eftersom benämningar på nivåer och kraven på olika examina är så skiftande från land till land, är det min slutsats att det bästa är att olika examinas engelska benämningar inte fortsättningsvis skall vara fastställda i högskoleförordningen. Jag överväger således att föreslå regeringen att dessa skall tas bort ur förordningen. Det skulle då ankomma på universitet och högskolor att bestämma olika examinas utländska benämningar. Jag vill emellertid understryka att när utländska benämningar framdeles ges måste hänsyn tas till att magisterutbildning i vårt land inte är en forskarutbildning. Jag vill slutligen, herr talman, framhålla att jag är övertygad om att benämningsfrågan skall kunna lösas så, att en svensk student med ett magisterexamensbevis av vilket utbildningens längd, innehåll och examensarbete samt examensbenämning framgår i såväl svensk som utländsk text inte kommer att möta några ''nivå''- problem när hon/han söker arbete eller tillträde till studier i ett annat land.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för det mycket utförliga svaret på min fråga. Frågan var föranledd av artikeln i Dagens Nyheter, men min oro har också underblåsts av studenter som på grundval av olika dokument har uppfattat att det här verkligen var fråga om en förändring i förhållande till de ursprungliga planerna för den magisterexamen som vi fick den 1 juli 1993. Inte minst stödde man sig på den engelska översättningen av högskolepropositionen, där det anges att det skulle vara fråga om ''a high educational undergraduate level''. Detta föranledde t.ex. VHS att ge ut en PM, där man bl.a. framhåller att man uppfattar det så, att en lägre nivå än avsett anges. Jag vill vad gäller studenternas förhoppningar säga att det naturligtvis är en sporre att få en internationellt gångbar examen. Man har läst Agenda 2000 och även uttalandet från utbildningsministern så tidigt som 1992 att det är viktigt med en sådan här examen, som gör det lättare att möta utländsk konkurrens och som gör att man kan gå ut på en internationell arbetsmarknad och inte behöver verka bara inom det lilla område som Sverige verkligen är. Det är vanskligt med översättningar. Jag har funderat över om det är den gamla översättningen från 1980 som har spökat här. Man har ju skärpt kraven 1986 och även i samband med att vi fick den nya magisterexamen. Jag tycker att det som utbildningsministern nu föreslår är bra. Det är bra att man inte anger någon engelsk översättning. Som utbildningsministern säger varierar benämningarna från land till land och t.o.m. från fakultet till fakultet. Min fråga till utbildningsministern är: Är det inte en svår uppgift för högskolor och universitet att göra sådana här varudeklarationer av sina studenter?
Herr talman! Låt mig först till Marianne Jönsson säga och för andra bekräfta att innebörden av det svar som jag lämnat är att magisterexamen skall ha precis den höga nivå som vi alla avsåg när den infördes för ett par år sedan. Det enda som denna debatt egentligen handlar om är hur detta skall klargöras för dem i andra länder som inte förstår det svenska utbildningssystemet. Min enkla slutsats är att varje lärosäte självt får ta ansvaret för detta med beaktande av det språkbruk och den uppfattningsförmåga som man har i det land som studenten i fråga vänder sig till. I och med att innebörden också mellan olika engelskspråkiga länder varierar bör lärosätena ta hänsyn till vilken inriktning studenten har för sin färd när den engelska eller på annat språk angivna examenstiteln skrivs ned. Jag tror för min del att universitet och högskolor i övrigt är väl kapabla att klara denna uppgift. I vissa hänseenden har lärosätena allaredan en likartad uppgift. Jag vet inte om fru Jönsson påminner sig en debatt som vi fört om civilingenjörernas examensbenämning, där man stundtals har hävdat att civilingenjörer alltid skall kallas ''masters''. Regering och riksdag har för sin del sagt att lärosätena får avgöra själva på eget ansvar om just deras civilingenjörsutbildning motsvarar de kvalitativa krav som jag har angivit här. Summan av kardemumman, herr talman, är alltså att jag tror att lärosätena väl klarar denna uppgift och därmed kan ta hänsyn till de mångfasetterade mottagarkrav som studenten under alla omständigheter har att möta.
Herr talman! Jag kommer från en styrelse i en liten högskola. Vi har två mastersutbildningar. Vi tyckte att det var en fördel att kunna tillgodogöra oss en internationell översättning som fanns. Jag kan inte låta bli att nämna en gång till att det i översättningen tydligt står att mastersexamen ligger på ''undergraduate level''. VHS har skrivit att ''undergraduate'' går till och med kandidatnivån och att ''graduate'' är från kandidatnivån upp till och med magisternivån. Är detta någonting som fortfarande skall stå i officiella dokument?
Herr talman! Det kommer alltså inte, i enlighet med det jag nu har sagt, att stå att magisterexamen eller masters ligger på undergraduatenivå. I de svenska statuterna kommer det att fortsättningsvis liksom i dag stå att detta ligger på svensk grundutbildningsnivå. Men i enlighet med det jag redovisade i svaret tidigare kan svensk grundutbildningsnivå, beroende på vilket land studenten är inriktad på att bedriva vidare studier i, översättas på olika sätt. Det är där jag utgår från att varje lärosäte, gärna med stöd av den expertis som VHS besitter, finner den översättning som bäst svarar mot den svenska utbildningen i förhållande till det språkbruk som gäller i det mottagande landet.
Herr talman! Jag menar att kvalitetskraven måste sättas otroligt högt. Det är ingen mening att man vare sig övervärderar eller undervärderar en examen. Man måste vara saklig och korrekt. Jag nämnde varudeklaration tidigare. När de här små lärosätena skall skicka ut sina studenter med magisterexamen i världen för konkurrens och arbetssökande, är det då tillräckligt att bara göra en nomenklatur av en examen, eller skall man skicka med innehållet i vad de har tillgodogjort sig? Jag ser det som en ganska arbetsam process. Tidigare har sådana saker tillhandahållits av UHÄ och senare naturligtvis av
Herr talman! Det blev litet mer besvärligt efter det att vi införde magisternivån. Tidigare kunde vi sova sött i förvissningen om att problemet inte existerade, eftersom examen inte existerade. Vi får ta de svårigheter som följer med den styrka och den favör som ligger i att den nya examen faktiskt finns. Som en personlig reflexion vill jag lägga till att jag tror att det är viktigt att lärosätena försöker beskriva vad en examen står för. Det blir vanligare och vanligare utomlands, liksom det är i Sverige, att vilja ha ett litet mer omfångsrikt papper som talar om vad studenten har åstadkommit för att kunna bedöma var han eller hon skall passas in i det mottagande utbildningssystemet. Återigen tror jag att detta är en arbetsuppgift som också de mindre högskolorna tar på sig både med glädje och med stor kompetens. Behöver de råd och hjälp står såväl VHS som Utbildningsdepartementet dessutom gärna till förfogande.
Herr talman! Min fråga gällde faktiskt om benämningarna var riktigt översatta. Med utbildningsministerns avsikt att föreslå regeringen att de engelska benämningarna skall tas bort ur förordningen har min fråga, hoppas jag, löst många problem ute på lärosätena. Den debatt som vi har fört hoppas jag kan ge studenter som den här vårterminen är i färd med att avsluta sin mastersutbildning en ahaupplevelse: Nu är jag någonting för den utländska marknaden!

Herr talman! Berit Löfstedt har frågat mig när jag avser att för riksdagen redovisa hur de särskilda medel som anvisats för distansutbildningsändamål för budgetåret 1993/94 använts. Regeringen har, efter ansökningsförfarande, hittills fördelat 44 miljoner kronor av de totalt 66 miljoner som anvisats. Fördelningen har skett i enlighet med intentionerna i kompletteringspropositionen 1993, dvs. merparten av medlen har tilldelats universitet och högskolor som erbjudit distansutbildningsplatser till i första hand ungdomsstuderande i grundläggande högre utbildning. Exemplen på ämnesområden som kommit i fråga är matematik, språk, ekonomi, historia och tekniskt basår. Ett kriterium för tilldelningen har också varit att platserna skulle kunna inrättas snarast. De utbildningar som kommit i fråga skall drivas i nätverksform mellan två eller flera universitet och högskolor för att nå en ökad volym och effektivitet i utbildningen. Regeringens mål var att genom denna satsning på distansutbildning kunna skapa ca 1 500 nya utbildningsplatser för ungdomar. Genom de fördelningsbeslut som hittills tagits har vi uppnått ca 1 250 nya platser. En slutlig redovisning av utfallet av dessa distansutbildningssatsningar räknar jag inte med skall kunna ges förrän tidigast hösten 1995, eftersom distansutbildning oftast ges i form av långsam studietakt.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret på min fråga. Tillgänglighet är en viktig grund för att man skall kunna skaffa sig utbildning. Distansutbildning kan vara en bra form i det sammanhanget. Vi behöver så många som möjligt i högre utbildning. Det tror jag inte att det råder någon större oenighet om i det här landet. 66 miljoner kronor är ganska mycket pengar. Därför är det självfallet intressant att veta vad det blir av dem. Det är därför jag har ställt min fråga. Utbildningsministern säger att det nu har fördelats 44 miljoner kronor. Jag skulle vilja veta: Finns det fler ansökningar som ligger och väntar? Jag skulle också vilja veta om de förslag som har kommit in -- eftersom det var tänkt att utbildningarna skulle drivas som nätverk och i samarbete -- var bra projektförslag. På en del högskolor har man sagt att man har slitit med ansökningar, men sedan har man inte hört någonting. Man undrar vad det blev av ansökningarna. Det är ganska ansträngande att få ihop ett samarbetsprojekt mellan flera olika högskolor.

Herr talman! Nej, jag har inte avslagit något, utan bifallit de projekt vi tyckte nådde upp till en kvalitativ höjd och, om jag får uttrycka det så, där det fanns en utvecklingspotential. Jag delar Berit Löfstedts uppfattning att distansutbildning är viktig. Jag tror dessutom att vi kan vara överens om att man skulle ha gjort mycket mer mycket tidigare för att utveckla denna utbildningsform, i synnerhet i ett land där avstånden är så relativt stora och där det är förhållandevis glest mellan studenterna. Vi har ställt ett utvecklingspotentialskrav på de projekt som vi har bifallit. Det innebär nödvändigtvis inte, som jag antydde, att de som har lämnat in ansökningar men ännu inte fått dem bifallna inte kommer att få det senare. Alternativt är de som inte har fått något bifall ännu långt ifrån stängda från att utveckla sina egna projekt så att elementen av utvecklingspotential blir starkare och de senare kan få dem bifallna. De pengar som inte är utdelade försvinner gudskelov inte bara därför att pengar inte nu har delats ut, utan de kan utnyttjas för stödjande av projekt när ett sådant av betydande kraft finns. Får jag dessutom, herr talman, till detta lägga att inom ramen för den informationsteknologikommission som regeringen tillkallade för några veckor sedan utgör utvecklandet av distansutbildningsmetoder ett av de viktigare delprojekt som Utbildningsdepartementet är sysselsatt med. Jag tror personligen att vi bara är i början av en mycket dynamisk utveckling på det här området, där inte minst distansutbildning kan få betydelse för den kontinuerliga kompetensutveckling som alla medarbetare i arbetslivet kommer att behöva. Jag vill gärna säga att för mig är dessutom distansutbildning någonting mera än en videokamera i ansiktet på en föreläsare som överför bilderna till en ny föreläsningssal 10 mil bort. Det är något mycket mer avancerat, mycket mer prövande och dessutom mycket mer löftesrikt.